Herr talman! Då jag är medveten om att herr statsrådet Lundkvist skall delta i denna debatt skall jag nöja mig med att göra några kommentarer med anledning av de anföranden som här har hållits. Jag tycker att man tar till litet för mycket, när man här börjar på att tala om att friheten skulle vara i fara. Det kanske finns anledning att erinra om vad som har förekommit tidigare.

Ett uppskjutande härav kan medföra svåra ekonomiska förluster.» Det är ett klart uttalande om att vi här måste göra någonting. Motionen var väckt av folkpartister i riksdagen. När jag hörde herr Sveningsson skulle jag också vilja erinra honom om att även han har ett förflutet som ligger närmare i tiden.

De avstod därför från något ingripande och godkände promemorian. Den överlämnades till regeringen, socialstyrelsen och några till. Vad är det nu som revisorerna säger? Jo, de säger att »åtgärder på bred front borde vidtas i syfte att främja ett genomförande av reformarbetet i dess helhet utan onödig tidsutdräkt». De hade dessutom planer på att man skulle tillskapa ett nytt statligt organ för sammanläggningsfrågor. Det innebär alltså att även revisorerna, som här har varit enhälliga, har den uppfattningen att man måste göra något för att komma snabbare fram än man gjort hittills. Dessa tankegångar har legat bakom åtgärderna för att åstadkomma den promemoria som har utarbetats i kommunikationsdepartementet och som har varit föremål för remissbehandling i alla landets kommuner. Men det är inte bara kommunerna som har uttalat sig, utan också en rad av andra myn Vad framgår av de uttalanden som har gjorts i anledning av promemorian? Jo, att en majoritet bland kommunerna — går vi till invånarantalet är det en betydande majoritet — har uttalat sig för att man måste påskynda detta, som man anser nödvändiga arbete med sammanläggningen av kommunerna. Man kan naturligtvis ha en uppfattning på hösten och en annan när man kommer fram mot sommaren, men om det är så skall man kanske inte kritisera om andra skulle ha ändrat sin uppfattning. Det kan hända att en del av vad som framkommit, bl.a. från revisorerna, i motioner och av remissuttalanden, har gjort det nödvändigt att lägga fram ett förslag. Det kan också vara skäl att erinra om att utskottet — och det framgår också av motionerna — är enigt om många väsentliga saker. Det har också framgått av de inlägg som gjorts här i dag. Vi är helt eniga om att överläggningar skall ske med företrädare för kommunerna och att det är länsstyrelsen som skall ta initiativet till dessa. Och vad skall dessa överläggningar omfatta? Jo, en inventering av läget beträffande möjligheterna att förverkliga indelningsreformen. Andra stycket i folkpartimotionen har sådan lydelse att vi faktiskt använt det som ingress till detta utskottsutlåtande. Vi är alltså helt eniga om inventeringen.

Vid denna inventering skall också undersökas när sammanläggningen kan komma till stånd. Detta skall ske i sam band med de allmänna valen. Den tidpunkt som ligger närmast är alltså 1970—1971, och länsstyrelserna skall komma överens med kommunerna om tidpunkten och göra en anmälan om detta. Vidare skall det undersökas om det finns möjligheter att genomföra sammanläggning vid årsskiftet 1973— 1974. Emellertid bör man komma ihåg att det finns två undantag, som kan vara nog så betydelsefulla och som bryter det resonemang som förs om en tvångslagstiftning. Det ena undantaget är att om man vid inventeringen finner det praktiskt taget hopplöst att förena de kommuner som ingår i ett kommunblock, så skall dessa kommuner utgå ur planen. Därest frågan om sammanläggning aktualiseras på nytt, får den tas upp sedermera, när den här lagen har upphört att gälla, vilket den ju gör i och med utgången av år 1973. I så fall får sammanslagningen göras med stöd av indelningslagen. Det andra undantaget är att det kan ske ändringar i kommunblocksindelningen eller att det kan finnas andra omständigheter som medför att kommuner i vissa fall inte kan vara färdiga med arbetet för en sammanläggning 1973—1974. Sluttidpunkten blir då inte årsskiftet 1973— 1974, som det sägs i reservationen, utan den tidpunkten inträffar senare. Jag tror att dessa två undantag bör observeras.

Från dessa utgångspunkter finner jag talet om att detta skulle vara en ren tvångslagstiftning vara ett tal som rätt mycket slår över. Man beaktar inte de undantag som finns och inte heller de uttalanden som gjorts såväl av kommuner som av olika myndigheter.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

Herr talman! Utskottets ordförande ansåg att vi som uttalat oss här har tagit till litet för mycket, när vi sagt att friheten är i fara. Jag hävdar att vi inte tagit till för mycket, och jag vidhåller att kommunernas frihet i mycket stor utsträckning går förlorad. Att någon kommun kan bli över efter årsskiftet 1973—1974 och att sammanläggning i så fall får ske senare blir nog, efter vad jag kan förstå, rena undantagsfall. Det gladde utskottets ordförande alldeles särskilt, föreföll det mig, att jag råkade vara med bland riksdagens revisorer som ju — förra året var det väl — tog upp frågan om kommunsammanslagningen. Kan utskottets ordförande i det material som överlämnats till regeringen hitta något uttalande om att revisorerna föreslagit en tvångslagstiftning, så tag fram det uttalandet! Det är ju detta saken gäller; det är tvångslagen vi reservanter går emot och ingenting annat. Revisorerna gjorde inget uttalande av sådan innebörd i den kansliutredning som överlämnades till regeringen. Vi fick ju reda på vad som var på gång i kanslihuset, och därför följdes detta ärende inte upp på vanligt sätt i riksdagen. Men finns det, herr Pettersson, i detta material något uttalande om tvångslagstiftning så visa fram det. När jag ändå har ordet vill jag säga att den socialdemokratiska hälften borde ta litet mera hänsyn till oppositionssidan i det här fallet. Jag vill också framhålla att när det gällde författningsfrågan så hette det att om vi inte kunde bli i stort sett eniga skulle inte något förslag framläggas. Här arbetade man i åratal med att få till stånd enighet i författningsfrågan, men när det gäller en tvångslagstiftning för kom Ang. ändring i kommunindelningen munernas del har från regeringens och socialdemokratins sida inte visats något som helst intresse för att uppnå enighet. Man valde tvånget i stället för friheten.

Herr talman! Konstitutionsutskottets ärade ordförande har nyss varit uppe i talarstolen, och därför skulle jag först kanske kunna säga ett par ord direkt till honom. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 24 är litet ovanligt uppställt. Om de av kammarens ledamöter som eventuellt inte har tittat på reciten gör det skall ni finna att den företer vissa avvikelser i förhållande till andra utlåtanden. Jag vill med en gång säga att jag tycker att den delen av utskottets utlåtande är föredömlig. Jag ber att få gratulera till detta och rekommenderar andra utskott att tillämpa en motsvarande uppställning. Det är ovanligt lätt att verkligen få klart för sig vad de olika motionerna innehåller. Man får under olika avdelningar reda på vad de åsyftar och vad propositionen innebär. Detta har underlättat åtminstone min läsning av utlåtandet i mycket hög grad. Men, herr talman, det var självfallet inte enbart för att säga en sådan vänlighet — även om den är mycket uppriktigt menad — som jag begärde ordet. Debatten i dag har svävat ut över vida vatten. Herr Sveningsson drog in författningsfrågan, som jag har sysslat med under ett antal år. Även länsdemokratiutredningen har här tagits upp. Jag var också medlem av den under några år, och det är mot den bakgrunden jag skulle vilja lägga till några få ord. Det är alldeles uppenbart — som reservanterna säger och som talesmännen för reservationen har gett uttryck åt — att man inte kan se denna fråga enbart från utgångspunkten om det är lämpligt eller olämpligt att nu utöva tvång på kommunerna. Hela den kommunala demokratin kommer in i bilden, även om statsrådet Lundkvist inte tycker om detta. I bakgrunden finns ju den stora frågan, om det skall skapas möjligheter att i Sverige decentralisera beslutanderätt från centrala statsinstanser till länsorgan och till kommuner. Detta går det inte att komma ifrån. Här har socialdemokratin varit väldigt ointresserad. Jag nämnde länsdemokratiutredningen. Det är ju en offentlig hemlighet att när den praktiskt taget var färdig kom från något håll en liten vink om att det nog vore bra om utredningen höll på ett tag till; det passade inte att utredningen då lades fram. Jag vet att detta har förnekats och kanske kommer att förnekas nu också, men det spelar ju mindre roll. I detta sammanhang skulle jag vilja fråga hur regeringen egentligen tänker sig att förfara med den översyn som riksdagen begärde i fjol av det kommunala fältet. Såsom reservanterna antyder kan ju den informella samtalsgrupp, som statsrådet Lundkvist har inbjudit till, inte lösa dessa frågor, även om det i och för sig bör vara av värde att få diskutera en del av dem. Eftersom vi var det enda parti som hade vår partiordförande närvarande har vi fått informationer om att statsrådet Lundkvist tydligen inte tänkt sig att man över huvud taget skulle beröra de stora: frågorna om planering i det sammanhanget. När det ändå är uppenbart att den proposition och det utskottsutlåtande vi nu behandlar endast berör en del av den stora frågan om den kommunala demokratin, vilket ansvar som skall läggas på staten och på olika kommunala instanser, tror jag att det vore värdefullt om statsrådet Lundkvist, som är här i kammaren, ville redogöra för sin syn på hur regeringen tänker behandla dessa frågor i fortsättningen. Jag utgår från att svaret inte endast kan bli att han bett om vissa informel la samtal, även om de naturligtvis i och för sig kan vara nyttiga. I stället för att angripa hela problemet och vänta till dess remissbehandlingen av den försenade länsdemokratiutredningen blir klar har alltså regeringen bestämt sig för att vi nu måste åstadkomma ett väsentligt ökat tryck på kommunerna. När frågan var aktuell 1962 gjorde, som en del talare erinrat om, folkpartisterna och socialdemokraterna i konstitutionsutskottet en kompromiss. Vi blev kritiserade från centerpartiets och högerns sida och vi är givetvis glada att vi i dag är överens inom oppositionen på denna punkt. Men nu vill alltså socialdemokraterna hoppa av från Ööverenskommelsen och sätta in tvång. Den redovisning som statsrådet givit i propositionen är, vilket redan sagts från denna talarstol, inte tillräcklig. Det är fel att gå ifrån frivilligtanken. Kommunsammanslagningen har gått mycket snabbt, och det finns ingen anledning att tro att den inte skall fortsätta. Men många är mycket tveksamma. Herr Georg Pettersson talade om en motion som väcktes 1967. Men om herr Pettersson tittar på klämmen i den motionen finner han ingenting om tvång. Det står att man skall överväga möjligheterna att underlätta för kommunerna i det planeringsarbete som är nödvändigt för att de skall kunna fatta sina beslut om kommunsammanslagning. Det finns ingenting i denna kläm, herr Georg Pettersson, om tvång. Det var alltså ett felaktigt påstående. Vidare är det icke ändamålsenligt, vilket också understrukits här, att bryta ut denna punkt ur hela frågan om den kommunala demokratin. Det är dock klart att man kan ha en viss medkänsla med statsrådet Lundkvist på denna punkt. Här finns uppenbart två läger inom socialdemokratin. Det visar även detta utskottsutlåtande, i vilket behandlas en del motioner från socialdemokratiskt håll. Man vet inte hur man vill ha det när det gäller den stora frågan om decentralisering från statsmakten. Det kanske kan vara förklarligt att man då inte väntar med att ta upp kommunsammanslagningsfrågan till dess man vet vad man vill. En linje som vi från oppositionens sida talat för i många olika sammanhang är decentralisering från statliga centrala organ till länsorgan och rent primärkommunala organ. Det finns ingen anledning att i dag ta ställning till varje detalj i länsdemokratiutredningens förslag, men jag finner mycket som talar för att man skall gå åt det hållet. Sedan finns också uppenbarligen en annan riktning inom socialdemokratin — och det är väl den som för närvarande härskar — nämligen den som säger att detta vill vi inte vara med om och att det är nödvändigt att de centrala statsmakterna behåller beslutanderätten över i stort sett det de nu beslutar om. Det finns en hel del socialdemokrater som vill att man skall gå ännu längre, men det skall jag inte dra in i denna debatt. Mot den bakgrunden kan man givetvis förstå att statsrådet, om han ändå vill vidta några åtgärder, tar just den punkt vi i dag diskuterar. Herr talman! Det är klart att på visst sätt är de socialdemokrater som talar för nuvarande starka centrala styrning och kanske också för en ännu hårdare central styrning trogna en hel del gamla idéer från tidigare år, som de tydligen har kvar. Ur den synpunkten kan man säga att de håller på sina uppfattningar. Men det är väl alldeles självklart att den förändring som samhällslivet genomgått, med de ökade möjligheter som länsorganen och de kommunala organen har att sköta väsentliga uppgifter, på något sätt borde ha påverkat även tankegångarna inom det socialdemokratiska partiet. Men tydligen råder i varje fall för närvarande den riktning som säger nej till en väsentlig decentralisering. Det tycker jag är beklagligt, och det är framför allt detta, herr talman, som jag funnit anledning att här understryka. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jämlikhetsfrågorna har ju kommit att stå i centrum för den politiska debatten. Vi har stora skillnader i levnadsstandard i vårt land, beroende inte bara på skillnader i inkomster utan också på många andra omständigheter, exempelvis olika landsdelars och bygders möjligheter att tillgodose de många anspråk medborgarna bör kunna ställa på ett välordnat samhälle. även om vi inte kan eliminera skillnaderna i de allmänna förutsättningarna för olika bygder att skapa goda levnadsförhållanden för människorna, kan vi med bättre samhällsplanering och åtgärder i anslutning därtill säkerligen skapa mera jämlika förhållanden och bättre tillvarata varje möjlighet till en positiv utveckling i olika delar av landet. Tanken bakom 1962 års beslut om kommunindelningsreformen är att vi skall planera gemensamt i de geografiska områden som fungerar som enheter ur arbetsmarknadssynpunkt, ur allmän servicesynpunkt, ur kommunikationssynpunkt och fritidssynpunkt. Genom att planera gemensamt skall vi som medborgare i sådana områden kunna få ut mera av hela bygdens allmänna förutsättningar. Vi kan gemensamt inom det större kommunområdet planera bättre till stöd för en aktiv näringsoch lokaliseringspolitik och utnyttja våra ekonomiska resurser effektivare för att åstadkomma bättre förhållanden socialt och kulturellt. Vi kan gemensamt bättre utnyttja tillgången på välbelägen mark för bostadsoch industribebyggelse liksom tillgången på lämpliga fritidsområden för idrottsoch friluftsliv och rekreation. Kommunindelningsreformen är alltså avsedd att skapa bättre förutsättningar för en samhällsplanering som har som målsättning trygghet för människorna till arbete och inkomster, mera jämlika förhållanden i ekonomiskt, socialt och kulturellt hänseende mellan olika delar av vårt land och mellan stad och landsbygd. Kommunindelningsreformen innebär bättre möjligheter att planera för en god livsmiljö såväl för människorna i dagens samhälle som för kommande generationer. Vi vet hur den kommunala verksamheten, framför allt under de senaste årtiondena, har genomgått en mycket stark expansion. Bakom statsmakternas beslut att ge kommunerna allt större uppgifter och befogenheter har legat skilda motiv. Det innebär ofta stora fördelar ur effektivitetssynpunkt att kommunerna kan sköta uppgifterna med större hänsyn till skiftande lokala förhållanden än vad som skulle vara möjligt i ett mera centraliserat system. Men kommunal självstyrelse är också ett mycket väsentligt inslag i det demokratiska styrelsesätt som vi har i vårt land.

Om samhället skall lyckas lösa de stora uppgifter vi har framför oss och åstadkomma större jämlikhet olika bygder emellan, behövs bättre instrument för samhällsplaneringen och en vidareutveckling av samspelet mellan statliga och kommunala insatser. För dessa olika former av samhällsplanering har kommunblocken, som är baserade på näringsgeografiska förhållanden, mer och mer fått fungera som de lokala enheterna. Man kan säga att kommunblocken är byggstenarna i den effektivare samhällsplanering alla i olika sam manhang uttalar sin anslutning till. Samordnade insatser inom varje kommunblock blir därför en grundläggande förutsättning inte bara för en bättre kommunal verksamhet, utan också för att övriga former för samhällsplaneringen skall ge åsyftat resultat. Erfarenheten har övertygande visat att först sedan kommunblocken omvandlats till kommuner skapas reella möjligheter att utnyttja hela kommunområdets resurser för alla medborgares bästa och reella möjligheter för hela kommunområdet att spela en aktiv roll i samhällsplaneringen i stort. I. många kommunblock har samarbetet gått bra. Där har man även som regel inriktat sig på att så snabbt som möjligt komma till sammanläggning. I en del kommunblock har också sammanläggningar kommit till stånd. I andra återigen har vi inte fått något samarbete alls. Efter hittills genomförda indelningsändringar är nu 75 av de planerade 280 kommunerna färdigbildade. Det återstår alltså över 200 kommunblock där sammanläggningarna inte är klara. Det kan finnas skäl att erinra om att för närvarande finns mer än 300 kommuner som har mindre än 3 000 invånare, dvs. det invånarantal som redan vid 1952 års obligatoriska indelningsreform eftersträvades som underlag för en tillfredsställande kommunal service. Risk föreligger att vi genom ojämnheten i utvecklingen olika kommunblock emellan får sämre förutsättningar att skapa välordnade förhållanden för invånarna i vissa kommuner än i andra. Ovissheten om hur det skall bli i fortsättningen inom vissa områden är till betydande nackdel både för planeringen av den kommunala verksamheten och för samhällsplaneringen i stort. Det är därför regeringen anser det nödvändigt att vi får en tidsplan för kommunindelningsreformens fullföljande. Vi tror att en del av det motstånd som finns på sina håll mot åtgärder för att fullfölja reformen beror på att man är missnöjd med kommunblocksindelningen som sådan. Även om denna gjordes så sent som 1964 kan naturligtvis omständigheter ha inträffat i vissa fall som gör det angeläget med en översyn av kommunblocksindelningen. Därför ingår i regeringens förslag att länsstyrelserna i sådana fall tillsammans med berörda kommuner skall kunna ompröva kommunblocksindelningen. Hur ingående dessa frågor än kommer att diskuteras mellan kommuner och länsorgan — och de skall diskuteras ingående — kan man förutse att det är omöjligt att uppnå fullständig enighet om gränserna för alla landets kommuner och fullständig enighet om behovet av och tidpunkten för sammanläggning. Jag tror att det är realistiskt att påstå detta. Även om kommunerna i ett område stannar i olika mening, måste regeringen kunna fatta beslut om hur det skall bli med den kommunala indelningen i området för att ovissheten skall kunna undanröjas. Det är därför vi föreslår en lagändring som gör det möjligt för regeringen att förordna om sammanläggning även i sådana fall, där kommunerna inte har kunnat enas, med möjligheter för regeringen att beträffande tidpunkten ta de speciella hänsyn som omständigheterna i det enskilda fallet kan nödvändiggöra. Med den ordning som föreslås i propositionen skulle den reform som beslutades år 1962 i stort sett kunna vara genomförd år 1974. Vi skulle därigenom skapa en grundläggande förutsättning för den förbättrade samhällsplanering vi måste bedriva om vi vill främja en fortsatt trygghetsoch jämlikhetsskapande politik i vårt land. Det dominerande inslaget i debatten om kommunindelningsfrågan har gällt den s.k. frivillighetsprincipen, som riksdagen uttalade sig för 1962. Därför bör det kanske understrykas att principen om frivillighet inte gällde själva Däremot innebar frivillighetsprincipen att takten i samordningen skulle bestämmas av kommunerna själva. Motivet för denna princip låg således inte i tveksamhet om målet för reformen. Tidigare talare har påpekat att regeringen under årens lopp på frågor i kamrarna gett besked om att någon förändring beträffande frivillighetsprincipen inte planerats. Jag har vid de tillfällen jag haft möjlighet att lämna sådana besked varje gång redovisat motiven för denna bedömning.

Den redovisning jag tidigare har lämnat och som framgår av propositionen visar ju att utvecklingen inte alls har infriat dessa förväntningar. Den inventering som Kommunförbundet gjorde under sommaren och hösten 1968 i detta avseende klarlade den situation vi numera känner till. Det var då vi fann anledning till att på nytt ta upp hela frågan i riksdagen på det sätt som nu sker för att komma fram till en ny bedömning. Man kan givetvis ha delade meningar om huruvida takten vid genomförandet av en reform är för långsam eller ej. Låt mig i detta sammanhang utöver de siffror jag hänvisat till få erinra om vad utskottets ärade ordförande redan har nämnt, dvs. statsrevisorernas uttalande om läget i kommunindelningsfrågan i deras till riksdagen i år lämnade promemoria. Den förmedlar ett starkt intryck av risken för en i tiden långt utdragen reform och de negativa konsekvenser en sådan utveckling skulle resultera i. Där talas det ändå om önskvärdheten av att kunna genomföra en total reform. Praktiskt taget samtliga offentliga organ med överblick över vad utvecklingen kräver av vår samhällsplanering på olika områden har i sina yttranden över den promemoria som föregick propositionen starkt understrukit angelägenheten av att reformen snarast möjligt kan föras i hamn. Häri instämmer nära nog alla stora näringslivsoch löntagarorganisationer och förordar lagstiftning. Kooperativa förbundet, Svenska arbetsgivareföreningen, Sveriges industriförbund, Landsorganisationen, TCO, SACO och kommunernas eget förbund, Svenska kommunförbundet, är bland dessa organisationer. Enligt min erfarenhet från många kontakter med kommunalmän landet runt representerande alla partier finns i kommunerna ett starkt behov att få klarhet i kommunindelningsfrågan. Man vill ha besked, därför att nuvarande förhållanden är till betydande nackdel såväl för den kommunala planeringen som för samhällsplaneringen 1 stort. De uttalanden som gjorts om att just ovissheten beträffande den framtida kommunala indelningen utgör ett stort bekymmer i kommunernas verksamhet har övertygat mig om att inventeringsarbetet i samråd mellan länsstyrelser och kommuner bör utmynna i ett förslag till tidsplan för de återstående indelningsändringarna. Jag vill här kraftigt understryka att det sålunda först och främst är fråga om att samråda med kommunerna om en tidsplan som kan skapa den klarhet om den blivande kommunindelningen som jag vågar påstå att praktiskt taget alla kommuner vill ha. Jag vill med anledning av den oro som uttryckts motionen I:1031 gärna uttala att det självfallet inte är avsikten att länsstyrelserna vid sin invente ring av situationen ute i kommunblocken skall gripa in i de överläggningar och utredningar om sammanläggningar som redan är i gång på kommunernas eget initiativ. Länsstyrelserna bör i dessa fall bara göra sig underrättade om läget. Deras uppmärksamhet bör i första hand ägnas sådana block där utredningar över huvud taget inte kommit i gång eller där särskilda svårigheter föreligger. Kommunindelningsfrågorna har nu diskuterats i över sju år efter riksdagens beslut. Jag tycker inte det skall behöva uppfattas som en orimlig press på kommunerna att fastställa en tidsplan som innebär att kommunindelningsreformen i stort skulle kunna vara genomförd inom en period om ytterligare fem år. Den uppfattningen delas också av en överväldigande majoritet av remissinstanserna. Endast 80 av de 848 kommunerna har en avvisande eller tveksam inställning till reformen som sådan, men — det är av vikt att lägga märke till — dessa 80 kommuner spridda över hela landet kan komma att hindra sammanläggningar i många block, där majoriteten av kommunerna är ense om att en sådan bör ske snarast möjligt. Remissutfallet har också givit ett starkt stöd för uppfattningen att åtgärder måste vidtas nu för att reformen skall kunna fullföljas utan alltför lång tidsutdräkt. Ansvaret för att vi får en lämplig kommunal indelning har av naturliga skäl alltid ytterst vilat på regering och riksdag. Som Svenska kommunförbundet understryker i sitt remissyttrande kan detta icke vara en fråga för kommunerna själva att fatta beslut om. Det skall naturligtvis vara samråd med kommunerna i största möjliga utsträckning. Propositionen är ett uttryck för vad detta ansvar enligt regeringens mening nu kräver av statsmakterna för att vi även i framtiden skall kunna tillgodogöra oss fördelarna av en stark kom munal självstyrelse. Det är mot den bakgrunden intressant att studera de borgerliga motionernas och utskottsreservanternas alternativ till propositionens åtgärder. Folkpartiet ställde sig år 1962 bakom reformen, och herrar Wedén och Eliasson hade för övrigt i riksdagsdebatten ett meningsutbyte, där den förre uttalade sig mycket positivt för reformen. I folkpartiets motion i år tycks man inte heller ha övergivit denna i sak positiva inställning. Jag utgår därför ifrån att det är folkpartiets uppfattning att reformens mål är riktiga och att den bör fullföljas. Vad folkpartiet vänder sig mot är ett upphävande av den s.k. frivilligprincipen. Här ger man enligt min mening prov på en märklig och motsägelsefull argumentation. Enligt 3 8 indelningslagen får det förordnas om indelningsändring trots att kommun motsätter sig denna endast under förutsättning att ändringen finnes vara av betydande allmänt behov påkallad. Detta skall anses vara fallet bl.a. om bestående indelning lägger hinder i vägen för den ekonomiska utvecklingen inom orten. Lagen ger således regeringen rätt att förordna om sammanläggning även mot kommuns bestridande. Riksdagens uttalande år 1962 om frivillighet för kommunerna när det gäller sammanläggningar går emellertid så långt att det anses begränsa prövningsmöjligheterna enligt 3 § indelningslagen. I sin motion framhåller folkpartiet, att för vår del har vi aldrig avsett att den tidigare gällande lagen i detta avseende skulle begränsas. Detta kan rimligen inte tolkas på annat sätt än att folkpartiet i motionen menar att det redan i dag finns möjligheter för regeringen, oavsett riksdagens beslut år 1962, att även mot kommuns bestridande förordna om kommunsammanläggning om ändringen finnes vara av betydande allmänt behov påkallad. Vad som skall kunna betecknas som »betydande allmänt »be Ang. ändring i kommunindelningen hov» blir naturligtvis då ytterst en bedömningsfråga, och den bedömningen måste regeringen göra. Med den tolkning av 1962 års beslut som folkpartiet gör i motionen skulle det sålunda vara möjligt för regeringen att endast genom en ändring i praxis när det gäller tillämpningen av indelningslagens 3 8 kunna genomföra kommunindelningsreformen utan att höra riksdagen. Regeringen har tolkat 1962 års beslut snävare än folkpartiet och har därför för riksdagen öppet velat redovisa sin bedömning av kommunindelningsfrågan. När så regeringen föreslår riksdagen en särskild lag som skall göra det möjligt att fullfölja kommun indelningsreformen — en möjlighet som folkpartiet i sin motion anser att regeringen redan har — yrkar folk partiet avslag på regeringens proposition och hänvisar till frivilligheten. Kan man möjligen få veta något närmare om hur dessa båda ståndpunkter i en och samma motion skall kunna förenas med varandra? Folkpartiet vänder sig i sin motion mot vad man kallar ett allmänt tvångsförfarande, men samtidigt förmodar man att kommunerna efter en utredning skall låta sig övertalas att frivilligt gå med på sammanläggningen. Jag tycker att man på sitt sätt kan instämma i Dagens Nyheters uppfattning att frivillighet i detta sammanhang är ett mycket mångtydigt begrepp. »Om sammanläggningar ändå kommer till stånd frivilligt, bör en fixering av alternativa tidsgränser inte innebära något allvarligare tvångsingripande mot kommunerna», framhåller tidningen. Även i moderata samlingspartiets partimotion är frivilligheten det centrala. Motionärerna fastslår inledningsvis att ett upphävande av frivillighetsprincipen i kommunblocksfrågan är att medvetet frångå riksdagens beslut från 1962. Denna synpunkt återkom också i debattinläggen här. Naturligtvis är regeringen medveten om att detta är propositionens innebörd. Regering en anser att utvecklingen i sammanläggningsfrågan blivit en annan än den man väntade sig vid riksdagsbeslutet för sju år sedan, samtidigt som kommunernas betydelsefulla roll i samhällsplaneringen under denna tid ytterligare markerats, och att det därför krävs åtgärder. Det är på grund av dessa förhållanden som 'regeringen nu föreslår riksdagen att på nytt ta upp frågan. Moderata samlingspartiet menar väl ändå inte att ett av riksdagen en gång fattat beslut alltid skall gälla, oavsett samhällsutvecklingen? Under sådana omständigheter skulle ju över huvud taget all reformverksamhet från samhällets sida omöjliggöras. Liksom folkpartimotionen är moderata samlingspartiets motion behäftad med inkonsekvenser. Man säger sig vilja slå vakt om frivilligheten och uttrycker samtidigt betänkligheter inför konsekvenserna av kommunsammanläggningarna. Bland annat befarar man att antalet kommunala förtroendeposter skulle komma att minska. Då kan det emellertid finnas skäl erinra om att detta också blir resultatet, om reformen genomföres på frivillig väg. Såvitt jag förstår har motionärerna här flyktigt velat beröra frågan om den kommunala demokratin, och den är enligt min mening av utomordentligt stor betydelse. Oavsett kommunindelningsreformen föreligger ett behov av åtgärder för att stärka den kommunala demokratin. Jag kommer senare i mitt anförande att utveckla vissa synpunkter rörande de åtgärder som av den anledningen bör vidtagas. Låt mig vad gäller kritiken av den s.k. tvångslagstiftningen bara säga att all lagstiftning innebär ett mått av tvång. Vi stiftar oupphörligt nya lagar i detta hus, lagar som är tvingande för både enskilda medborgare, organisationer och i många fall även för kommunerna. »Frihet under lagstiftad ordning» är ju ett gammalt begrepp, godtaget även på liberalt håll, såvitt jag förstår. Vi talar sällan om tvång när vi i andra sammanhang ålägger kommunerna en rad uppgifter att fullgöra i enlighet med vad lagstiftningen föreskriver. I dessa fall skulle man kunna diskutera lämpligheten av tvingande bestämmelser. Kommunerna skulle i och för sig kunna ha rätt att utforma både skolväsen, socialvård och mycket annat helt efter eget gottfinnande, men här har riksdagen ansett att lika förhållanden för medborgarna i olika delar av landet bör eftersträvas och därför stiftar vi lagar som gäller för alla kommuner. Ingen talar i detta sammanhang om tvångslagar. Alla partier i riksdagen är som regel ense om dessa principer för relationerna mellan stat och kommun. Men den kommunala indelningen är en fråga som ytterst inte kan avgöras av kommunerna var för sig. Om det torde vi ändå, förmodar jag, alla vara ense. När regeringen i detta sammanhang föreslår riksdagen en lagstiftning som skall göra det möjligt för regeringen att fatta de beslut som regeringen måste ta ansvaret för, då kallas en sådan lagstiftning för tvångslag. Om någon kommun i ett block, mot de övriga kommunernas vilja, med nuvarande ordning kan hindra en sammanläggning, innebär ju detta också ett tvång för de andra kommunerna att avstå från en åtgärd som de frivilligt bestämt sig för. Detta tvång mot majoriteten av kommunerna i ett block accepterar alla de borgerliga oppositionspartierna utan att blinka. Ja, var folkpartiet står vet jag förstås inte riktigt förrän jag fått svaret på den fråga jag ställt. Som kammarens ledamöter säkert inser kan lagstiftning i detta fall likaväl som i andra vara det enda sättet på vilket majoriteten av medborgarna kan få sin uttalade vilja respekterad. Därför blir en argumentation om frivillighet och tvång i denna debatt helt missvisande. lång tidsutdräkt har länsdemokratiutredningen kommit att spela en roll. Utredningen, som i slutet av förra året lämnade ett principbetänkande, vill bl.a. ge landstingen möjlighet att i ökad utsträckning komplettera primärkommunala åtgärder på olika områden och fungera som alternativ huvudman för vissa nuvarande primärkommunala uppgifter. Kort sammanfattat innebär länsdemokratiutredningens principskiss att landstingen får väsentligt ökade arbetsuppgifter, med huvuduppgift att samordna den regionala planeringen. Bl. a. tänker man sig att viktiga primärkommunala uppgifter skall övertas av landstingen. Det är uppenbart att i varje fall centerpartiet velat uppfatta länsdemokratiutredningens förslag som ett alternativ till den nu pågående kommunindelningsreformen. Centerpartiet ger i sin motion alldeles klart uttryck för den uppfattningen. Länsdemokratiutredningen remissbehandlas för närvarande. Remisstiden går ut den 1 november. Utredningens betänkande är ett principbetänkande, och utredningen själv säger att ett genomförande av dess förslag förutsätter en lång rad ytterligare utredningar. Ett eventuellt genomförande av länsdemokratiutredningens förslag ligger alltså under alla omständigheter rätt långt fram i tiden.

Att centralisera de viktigaste kommunala uppgifterna till landstingen skulle ju öka avståndet mellan medborgarna och dem som har att fatta de kommunala besluten. Detta skulle sannerligen inte underlätta möjligheterna för oss att stärka den kommunala demokratin. Jag vill fråga dem som talar för centerpartiet, om det är centerpartiets mening att vi nu i väntan på ställningstagandet till länsdemokratiutredningen och dess eventuella följdutredningar skall upphöra med den pågående kommunindelningsreformen? Som det nu förhåller sig, har vi ett antal färdigbildade, ur planeringssynpunkt starka kommuner redo att ta sig an de allt viktigare uppgifter som samhället överlåtit till den kommunala självstyrelsen, samtidigt som vi har ett stort antal i detta avseende alltför små och olämpligt utformade kommuner.

Det kan väl ändå inte vara centerpartiets mening att vi skall tillskapa starka landsting med planeringsfunktioner och kommunala uppgifter avseende exempelvis halva antalet primärkommuner inom ett landstingsområde, medan de färdigbildade kommunerna som redan klarar de större planeringsuppgifterna skall fortsätta att planera på egen hand. Hur vill centerpartiet praktiskt hantera dessa frågor? Jag ställer frågan, då jag förutsätter att centerpartiet har tänkt igenom konsekvenserna av sitt förslag i kommunindelningsfrågan. Jag är naturligtvis mycket angelägen att få höra folkpartiets och moderata samlingspartiets syn på dessa frågor, eftersom representanter för dessa partier i sina motioner pekat på länsdemokratiutredningen som ett argument mot en lagstiftning för att fullfölja kommunindelningsreformen. Låt mig slutligen också fråga centerpartiet: Hur tänker man sig inom centerpartiet att under den långa övergångstid, som ett genomförande av länsdemokratiutredningens förslag förutsätter, lösa de problem för kommunerna och medborgarna som man i så många andra sammanhang pekar på? Jag tänker bland annat på lokaliseringspolitiken och på den regionala utjämningen som vi kommer att få tillfälle att diskutera senare här i kammaren under denna vecka. Jag har framhållit att regeringen betraktar kommunindelningsreformen som en viktig jämlikhetsreform och som ett nödvändigt instrument för en regional utjämningspolitik. Jag har framhållit att det finns stora risker för att skillnaderna olika bygder emellan när det gäller möjligheterna till en gynnsam utveckling ökar med en i tiden långt utdragen reform. Kommunblock där man inte kan enas om gemensamma tag får större svårigheter att svara upp mot de åtgärder samhället i övrigt vidtar bland annat på lokaliseringspolitikens område. Man kan inte som centerpartiet, om man vill nå resultat, både kräva en aktiv lokaliseringspolitik och ett nät av bärkraftiga tätorter och samtidigt motarbeta kommunindelningsreformens genomförande — det går bara inte ihop. Frågan om den kommunala demokratin har av naturliga skäl diskuterats i samband med kommunindelningsreformen. Bl. a. har herr Johan Olsson tagit upp den frågan i en interpellation i denna kammare. Den kommunala demokratins problem är enligt min mening av utomordentlig betydelse. Jag tycker därför att det är riktigt att vi bl.a. i detta sammanhang diskuterar åtgärder för att fördjupa och stärka den kommunala demokratin. I diskussionen har det emellertid förekommit en hel del förenklingar. Från en del håll har an förts som ett argument mot kommunindelningsreformen att den kommer att medföra en minskning av antalet kommunala förtroendeuppdrag och därigenom försvåra medborgarnas möjligheter till inflytande över de kommunala angelägenheterna och på så sätt leda till en försvagad kommunal demokrati. Det är enligt min mening att angripa problemet från alldeles fel utgångspunkt. Låt oss ändå inte skapa det intrycket att styrkan i den kommunala demokratin kan mätas uteslutande i antalet kommunala förtroendeuppdrag. En vital demokrati förutsätter dels effektivitet, möjligheter att lösa problemen för medborgarna, dels att besluten förankras i ett brett medborgarinflytande. Jag vill betona att den kommunala demokratin ytterst beror på det faktiska innehållet i den kommunala självstyrelsen. Blir de uppgifter den kommunala självstyrelsen har att befatta sig med inte tillräckligt meningsfulla, förlorar den kommunala demokratin också i mening. Bakom 1962 års kommunreform ligger också den uppfattningen att starka kommuner, som kan anförtros viktiga samhällsuppgifter, ger ett bättre underlag för en aktiv kommunal demokrati. Det är en uppfattning som Svenska kommunförbundet kraftigt har understrukit. Jag skulle vilja säga att ett av skälen till att bägge kommunförbunden så intensivt gick in för reformen var att de klart såg att förutsättningarna för att slå vakt om den kommunala självstyrelsen låg i att man hade kommuner utformade så att de kunde ta ansvar för största möjliga del av de uppgifter som hör hemma på den lokala nivån. Ett fullföljande av kommunindelningsreformen kommer att ge oss bättre möjligheter att bevara och stärka innehållet i den kommunala självstyrelsen, och detta är en förutsättning för en levande kommunal demokrati. Det skall emellertid inte ett ögonblick förnekas att utvecklingen mot större kommunenheter kan ställa den kommunala demo kratin inför vissa problem genom att avståndet till de enskilda kommunmedlemmarna ökar. I samband med 1962 års beslut bildades en särskild arbetsgrupp för överläggningar om den kommunala demokratin i anslutning till kommunindelningsreformen. Arbetsgruppen har bestått av företrädare för de tidigare kommunförbunden — numera Svenska kommunförbundet — Svenska landstingsförbundet och kommunikationsdepartementet, och där har suttit värderade ledamöter av denna kammare. Eftersom det i debatten har förekommit en del missuppfattningar om syftet med denna grupp, vill jag betona att den inte varit en utredning med bestämt uppdrag utan ett forum för samråd, där det har funnits möjligheter att ta initiativ i frågor som rör den kommunala demokratin. Några initiativ, låt vara av förhållandevis begränsad betydelse, har också tagits i gruppen och lett till utredningsuppdrag vilka föranlett eller väntas föranleda lagstiftning. Under de senaste åren har emellertid en rad frågor av stor betydelse för den kommunala demokratin behandlats i olika parlamentariska utredningar. Jag syftar bl.a. på de frågor som utretts eller utreds av länsdemokratiutredningen och kommunalrättskommittén. Det utredningsarbete som pågått har naturligtvis begränsat utrymmet för initiativ från arbetsgruppens sida. Den förra året tillsatta s.k. bygglagutredningen, som skall göra en Översyn av byggnadslagstiftningen, arbetar också med frågor av stor betydelse för den kommunala demokratin. I utredningsdirektiven framhålles vikten av att bästa möjliga betingelser ges för förtroendemannainflytande och för en öppnare allmän debatt kring olika miljöförändringar. Syftet med utredningen är bl.a. att ge den översiktliga planeringen en starkare ställning, samtidigt som den lokala bestämmanderätten i detaljplanläggningen ökas. Härigenom understryks kommunernas ansvar för samhällsbyggandet och den lokala miljöutformningen, men härigenom understryks också behovet av att ha kommunområden så avpassade att detta ansvar kan tas av kommunerna. I samband med det nyligen fattade beslutet om en partiell författningsreform, som bl.a. innefattar ett ställningstagande för den gemensamma valdagen, har riksdagen funnit att en samordning av utredningsarbetet är önskvärd, låt vara att en sådan med hänsyn till utredningsläget enligt riksdagens egen mening inte borde påbörjas omedelbart. Det underströks i utskottsutlåtandet att man kunde riskera att komplicera det redan pågående utredningsarbetet. Jag tror att det är en riktig syn, därför att det gäller för oss att få utredningar färdiga och inte bara starta nya; annars kan man verkligen komplicera utredningsarbetet. Riksdagen begärde därför att en arbetsgrupp bestående av företrädare för de stora politiska partierna och för kommunförbunden skulle tillsättas i anslutning till beslutet om den partiella författningsreformen med uppdrag att klarlägga arbetsuppgifterna och dra upp riktlinjerna för en samlad översyn av den kommunala demokratin. Med anledning härav har jag nyligen på regeringens uppdrag påbörjat överläggningar med företrädare för partierna, Kommunförbundet och Landstingsförbundet om den kommunala demokratin. Till dessa överläggningar har också inbjudits företrädare för de forskningsgrupper som med stöd av riksbankens jubileumsfond bedriver en omfattande forskning om den kommunala demokratin. Jag anser självfallet, liksom tidigare talare, att det är angeläget att resultaten av denna forskning, som nu börjar läggas fram, blir utnyttjade som underlag vid fortsatta överläggningar i dessa frågor. Herr Dahlén frågade mig hur vi tänkt oss uppläggningen av detta arbete. Vi kommer nu att ha ett antal överläggningar där vi gemensamt skall försöka penetrera olika frågor. Vi har redovisat utredningsläget vid den första sammankomsten.

En annan fråga av betydelse i detta sammanhang gäller ändringen av reglerna för antalet fullmäktige i kommunerna. Som jag tidigare nämnt har man från en del håll uttryckt oro för den minskning av antalet kommunala förtroendeuppdrag som :kommunindelningsreformen kommer att föra med sig. Jag har framhållit att det i första hand är innehållet i den kommunala självstyrelsen som ger den kommunala demokratin mening, men självfallet delar jag den uppfattningen att det är av värde att så många medborgare som möjligt kan engageras i den kommunala verksamheten. Kommunalrättskommittén har föreslagit att reglerna för antalet fullmäktige skall ändras så, att i fortsättningen kommunerna själva skall bestämma antalet fullmäktige, samt att suppleanter för fullmäktige skall införas. Enligt min mening skulle sådana åtgärder, tillsammans med i vissa fall en önskvärd spridning av förtroendeuppdragen, kunna motverka att kommunsammanläggningarna kommer att medföra alltför stora minskningar av antalet kommunala förtroendemän. Jag räknar med att kommitténs förslag som nu remissbehandlas — regeringen har således inte intagit någon ståndpunkt i frågan — skall kunna ligga till grund för en ändring av de nuvarande bestämmelserna redan till 1970 års val. Självfallet är det inte tillräckligt att genom lagstiftning om den kommunala organisationen få till stånd bättre förutsättningar för medverkan, insyn och inflytande från medborgarnas sida. I själva verket torde möjligheterna att den vägen nå resultat vara ganska begränsade. Ibland har man av den allmänna debatten om den kommunala demokratin nästan fått det intrycket, att staten i allmänhet och kommunikationsministern i synnerhet borde sitta inne med hela lösningen på den kommunala demokratins problem. Det är utan tvekan att ställa hela frågan på huvudet. Vilken levande innebörd den kommunala demokratin får kommer alltid ytterst att bero på det intresse som den enskilde medborgaren har för kommunens angelägenheter. När det gäller att stärka detta intresse för att få en bättre medborgerlig förankring av den kommunala verksamheten spelar de politiska partierna en avgörande roll och måste göra det. Det är angeläget att de politiska partierna inte hindras från att fullgöra en sådan uppgift av bland annat brist på ekonomiska resurser. Riksdagen har pekat på möjligheterna att få till stånd en förstärkning av partiernas resurser genom att tillägga kommunerna befogenheter att bevilja anslag till de politiska partierna, och man har begärt en utredning om en sådan vidgning av den kommunala kompetensen. Jag har nyligen sänt en promemoria på remiss med förslag till en sådan ändring i kommunernas kompetens, att kommunalt partistöd skall kunna beviljas, och jag räknar med att höstriksdagen skall kunna ta ställning till en proposition i frågan. Låt mig säga att överväganden om vilka åtgärder som statsmakterna kan vidta för att ge sitt bidrag till att utvidga och stärka den kommunala demokratin sålunda pågår såväl i det offentliga utredningsarbetet som inom regering och riksdag. Men ytterst, ärade kammarledamöter, är det ändå i de politiska partiernas vilja och förmåga att aktivera medborgarna ute i kommu nerna som lösningen på den kommunala demokratins problem ligger. Det gäller för oss själva att fundera igenom hur vi skall skapa de bättre kontakter bland annat mellan förtroendemän och väljare som är en nödvändig förutsättning för en mera levande kommunal demokrati. Jag tror att här har getts många goda uppslag, inte minst vågar jag påstå från mitt eget partis sida, där vi i en omfattande rådslagsverksamhet försöker att aktivera medborgarintresset för de politiska åtgärder och de politiska frågor som vi har att ta ställning till, en rådslagsverksamhet som med stor fördel också bör kunna prövas på det kommunala fältet. Där har vi alla, såvitt jag förstår, som aktiva partipolitiker ett utomordentligt stort ansvar.

Herr talman! Jag skall inte göra något försök att lägga ansvaret i dess helhet för den kommunala demokratin på statsrådet Lundkvist. Jag har dock litet svårt för att inse att den kommunala självstyrelsen blir starkare och bättre genom tillämpningen av en tvångslag. Jag kan erkänna att man i kanslihuset är mycket skicklig när det gäller att för en otrevlig sak hitta ett trevligt uttryck. Vi har här fått höra — om jag inte fattade fel — att tvångslagen egentligen är en tidsplan och ingenting annat, och det är klart att uttrycket tidsplan låter trevligare än tvångslag. Vi har vidare fått höra vilka stora fördelar som det skulle föra med sig om denna lagstiftning antas. Det fanns knappast någon gräns för vilka fördelar den skulle innebära för kommunerna, vad de skulle kunna åstadkomma och hur mycket bättre de skulle få det bara de nu får detta beslut att rätta sig efter. Men då måste man väl ändå ha den uppfattningen, herr statsråd, att kommunalmännen inte inser sitt eget bästa i de fall då de inte vill ha någon sammanläggning, i varje fall inte så snart. Man tycker tydligen att det bästa är att regeringen tänker åt kommunalmännen. Vi får ofta höra i konstitutionsutskottet — senast i går när vi hade landstingslagen för Stockholms stad och Stockholms län till behandling — att kommunerna skall besluta så mycket som möjligt själva och att det inte skall övas något tvång på dem. Men så är det inte i detta sammanhang. Nu försöker man också att hänga upp denna tvångslag på jämlikhetsresonemanget. Jag tror inte att det kommer att värdesättas så mycket. Statsrådet har vidare sagt att det måste vinnas klarhet i kommunindelningsfrågan. Det är riktigt att här råder en viss ovisshet. Är det meningen att nu föreliggande indelningsreform skall räcka? Det finns de som redan börjar tala om att vi bara skall ha 70 kommuner här i landet, och det finns de som talar om ett ännu mindre antal. Moderata samlingspartiet har visst inte den uppfattningen att inte riksdagsbeslut kan ändras — statsrådets uttalande är därvidlag alldeles riktigt. För någon vecka sedan gjorde en socialdemokratisk ledamot uttalanden i den riktningen. Han sade att vi har beslutat på ett visst sätt tidigare, och därför beslutar vi så även i år. Då fick jag tillrättavisa honom och säga att det skulle vara alldeles omöjligt för riksdagen att arbeta om den aldrig skulle ändra sin uppfattning. Vad vi emellertid anser i denna fråga är att tiden ännu inte är inne för att vidtaga någon ändring. Det har gått alldeles för kort tid sedan 1962 för att vi skall kunna fatta dessa beslut. Sammanläggning har inte kunnat ske vid mer än två tillfällen. Vidare gick statsrådet igenom kommunlagarna och lagar i allmänhet. Han sade att detta är tvång alltsammans, och visst är det riktigt att alla lagar — som vi väl ändå anser nödvändiga — innebär ett tvång. Men skillnaden, herr statsråd, är ändå att när det gäller skolfrågor, när det gäller socialvård och all annan lagstiftning har inte riksdag och regering givit ett stort och rikt löfte att kommunerna skall få sköta dessa frågor själva och att det skall råda frihet och frivillighet. Jag vet faktiskt inte något sammanhang där man handlat på det sättet att man först givit ett stort löfte om frihet och frivillighet och sedan endast några år därefter varit villig att springa ifrån det löftet. Jag vill sluta detta anförande med att säga att jag gärna skulle se att statsråden och socialdemokraterna över huvud taget hade en starkare känsla för givna löften. Det brukar väl vara en hederssak att inte hur som helst springa ifrån ett löfte som givits om större frihet och frivillighet.

Herr talman! Jag kan instämma i vad statsrådet Lundkvist sade om behovet av arbetsdugliga kommunala enheter. Jag sade tidigare att det är nödvändigt att vi har det. Jag behöver inte utbreda mig ytterligare på den punkten. Det är verkligen angeläget för den kommunala demokratin. På min fråga om hur han tänker förfara med den begäran riksdagen i fjol riktade till regeringen om en översyn av det kommunala fältet svarade statsrådet att riktlinjerna för denna fortsatta översyn skall dras upp vid de informella överläggningarna. Det var ett mycket långtgående uttalande. Därigenom får de informella överläggningarna en mycket stor betydelse, och vi ser givetvis fram emot vad som kommer att bli resultatet av dem. Fortfarande kvarstår dock mitt påpekande om att planeringsärenden, som omges med mycket stor sekretess, tydligen inte skall behandlas i det sammanhanget. Jag vill erinra om något som kanske inte alla vet, nämligen att vi från folkpartiets sida vid partiledaröverläggningarna för någon tid sedan framförde ett önskemål om att ett riksdagsorgan skulle få tillfälle att följa planeringsarbetet. Men det har inte blivit resultatet. Har ingen ändring skett, överväger vi att till nästa års riksdag föreslå ett särskilt utskott för detta ändamål. Statsrådet Lundkvist ställde sedan vad han väl tyckte var en mycket provokatorisk och besvärande fråga till oppositionen. Vill ni, sade han, ta ifrån primärkommunerna väsentliga uppgifter och ge dem till landstingen? Det tyckte han alltså var det centrala spörsmålet i decentraliseringsdebatten. Kammarens ledamöter märkte givetvis att det var en lucka i detta resonemang. Inte med ett ord berörde statsrådet Lundkvist allt som sagts i debatten utanför detta hus och i denna kammare i dag om att det finns ett annat decentraliseringsspörsmål, nämligen vad staten skall överlämna till landstingen. Jag förstår att den skildring jag gav — att socialdemokratin här är delad och att för närvarande den riktning råder enligt vilken man inte vill överlåta någonting mer till landstingen och primärkommunerna utan att man vill bestämma själv — föranledde denna talande tystnad. Sedan talade statsrådet om besvärande inkonsekvenser, om indelningslagen. Men, herr statsråd, indelningslagens bestämmelser i detta avseende har, om jag erinrar mig rätt, över huvud taget inte använts sedan lagen tillkom. Det gäller ju en ytterlighetssituation. Statsrådets vilja är att den ytterlighetssituationen nu skall upphöjas till normalfall. Det är den stora inkonsekvensen, Samtidigt som han talar om den kommunala demokratin i varma ordalag — och det tror jag statsrådet menar — är det statsrådet som föreslår att detta skall bli normalfall, när man inte uppnått resultat inom en viss tidpunkt. Det är den verkliga inkonsekvensen.

Herr talman! Det var onekligen ett mycket intressant anförande som statsrådet Lundkvist här höll. Men jag hade ett intryck av att statsrådet lade in litet mera i sitt anförande än vad egentligen saken gäller. Statsrådet försökte bl.a. här säga att vi på centerpartiets sida skulle motarbeta kommunsammanläggningar. Det är ett påstående som väl inte statsrådet gärna kan stå för. Vårt parti har i en rad kommuner medverkat både till sammanläggningar och till nu pågående utredningar. Att allmänt säga att centerpartiet motarbetar sådana kan alltså inte vara riktigt.

Men, herr statsråd, vi är inte riktigt till freds med det sätt på vilket man har handlagt dessa frågor under 1960-talet.

Dessa omstruktureringar av våra kommuner, som vi nog får anse vara nödvändiga — jag är helt på det klara med detta — för så mycket annat med sig som regeringen egentligen inte har velat beakta. Man har inte heller för riksdagen framlagt förslag i anledning därav. Det är detta vårt missnöje bottnar i. Frågan i dag gäller egentligen en sak: tvång eller inte tvång. Då är det inte rätt att säga att därest vi inte nu antar denna tvångslagstiftning skulle hela det primärkommunala arbetet praktiskt taget hamna i någon form av lägervall. Statsrådet ställer en direkt fråga till centerpartiet om länsdemokratin, och jag hoppas att vår gruppledare i denna kammare, herr Bengtson, svarar på hur vi tänker oss den. Herr statsrådet tycks uppfatta vår hänvisning till länsdemokratiutredningen — vars förslag jag är medveten om ligger långt i framtiden — som att vi inte önskar några primärkommunala ändringar förrän dess förslag framlagts. Herr Bengtson får svara för partiets uppfattning, men för egen del säger jag definitivt nej till en sådan tolkning. När vi framhåller betydelsen av den kommunala demokratin ingår i detta att beslutanderätten skall ligga så nära medborgarna som möjligt. Det är en princip som man inte kan tumma på om man verkligen vill bevara och helst utveckla den kommunala demokratin. Den enskildes intresse, vilja och förmåga har statsrådet uttryckt på ett mycket förnämligt sätt, och jag vill understryka betydelsen av detta. Men då är det också angeläget att vi i riksdagen har klart för oss att vi måste fatta sådana beslut att den enskildes vilja, förmåga och intresse för de primärkommunala angelägenheterna inte minskar. I de beslut vi fattar måste vi ge en stimulans. En sådan tror jag inte denna tvångslagstiftning kommer att medföra.

Herr talman! Jag skall börja med att bemöta herr Sörenson. Han talade om den attityd vi bör ha till kommunerna och sade att kanslihuset borde uppvisa en vänligare attityd så att vi uppmanade kommunerna att samverka i denna fråga, eftersom reformen är nödvändig och bra. Jag tror jag kan få vitsordat att vi tillsammans med kommunförbunden försökt redovisa de fördelar vi anser reformen medför. Vi har nog också försökt göra detta med en attityd som gett uttryck för vår uppfattning om det stora värde som ligger i frivilliga överenskommelser om denna reform kommunerna emellan. Herr Sörenson säger vidare att jag försöker pressa in de borgerliga partierna i en hörna då jag vill göra gällande att dessa partier motarbetar reformen. Nej, herr Sörenson! I den hörnan har de borgerliga partierna placerat sig själva. Det värsta är också, herr Sörenson, att ni pressar in kommunerna i en mycket besvärlig hörna.

| Jag får ofta uppvaktningar från kommunblocken, varvid kommunalmännen säger så här: Vi har visserligen delade meningar, men det värsta av allt är att vi inte kan få klarhet och besked om hur det slutgiltigt skall bli. Oavsett i vilken riktning beslutet kommer att gå behöver vi ett besked. Någon måste avgöra vilken som skall få rätt av de kommuner som har delade meningar i en fråga av denna karaktär. Jag har samtalat med företrädare för alla de politiska partierna representerande många kommuner i samma di lemma. Hittills har jag fått hänvisa till 1962 års beslut om att reformen utgår från frivilliga överenskommelser kommunerna emellan.

Då skall vi enligt herr Sörensons recept bara råda kommunernas representanter att åka hem och visa att de kan samarbeta. Jag tror inte — om jag får uttrycka mig så — att herr Sörensons uppfatt ning grundar sig på en alltför nära kontakt med förhållandena i vårt lands kommuner. Detta inte ett ögonblick sagt som något nedvärderande, med avseende på kommunerna, ty man kan ju ha delade meningar, det är vi medvetna om. Men i alla andra fall har vi varit överens om att någon måste fälla utslaget. Jag anser att detta måste gälla även i dessa frågor. Men så säger herr Sveningsson att regeringen givit ett löfte om att frågan skall lösas på det sätt herr Sörenson vill. Det löftet skall väl bestå i evighet, föreställer jag mig, ty herr Sveningsson vill tydligen inte bli anklagad för att vara löftesbrytare. Han menar alltså att den som i fortsättningen föreslår något av annan innebörd än ett tidigare beslut, den är löftesbrytare. Det är också ganska orealistiskt, herr Sveningsson. Vi fattade ett beslut år 1962 under de förutsättningar som då var för handen och med de förhoppningar som vi knöt till det.

Ja, visst är det en stor skillnad, men den består i att man på t.ex. skolområdet skulle kunna tänka sig att kommunerna själva fick bestämma, det skulle kunna vara en helt kommunal angelägenhet, men riksdagen har ansett att man bör eftersträva jämbördiga förhållanden landet över, och så har man bestämt sig för att gå lagstiftningsvägen. Beträffande kommunindelningen kan vi emellertid aldrig bara skjuta över ansvaret på kommunerna, som herr Sörenson säkerligen inser, och säga åt dem att själva bestämma. De kommer nämligen i ett läge när de inte är överens, och någon annan måste då fälla ett avgörande. Det är därför vi är tvungna att skapa denna typ av lagstiftning.

Herr Dahlén är inte belåten med den redovisning jag gav av de överläggningar vi skall föra partierna emellan. Han sade visserligen att jag hade gjort ett långtgående medgivande då jag nämnde att riktlinjer skulle dras upp för det utredningsarbete som kanske skulle komma till stånd genom dessa överläggningar. Jag redovisade helt enkelt vad konstitutionsutskottet hade skrivit. Vi har funderat över dessa saker, och jag har anfört vår ståndpunkt vid den första överläggningen med gruppen. Jag anser det väsentligt att vi under överläggningarna diskuterar och kartlägger de frågor som vetter mot den kommunala demokratin och som vi bör försöka tackla genom exempelvis samordning av utredningsarbete och genom att kanske t.o.m. kunna vidta vissa rent organisatoriska åtgärder för att på partiplanet stärka förutsättningarna för en kommunal demokrati. Jag har i redovisningen också framhållit att det naturliga trots allt är att de eventuella direktiven så småningom kommer att skrivas, med vägledning av dessa överläggningar men inte av denna grupp utan i kanslihuset. Herr Dahlén vill också föra in helt andra frågor i debatten. Han kallade dem för planeringsfrågor i stort och sade att de borgerliga partierna har gjort famställningar om att det skall tillsättas en parlamentarisk kommitté med uppgift att följa alla planeringsfrågor.

Jag förstår vad herr Dahlén syftar till, och jag vill uppmana honom att läsa det interpellationssvar som jag lämnat herr Tobé i andra kammaren. Jag tror att herr Dahlén av det svaret kan få en klar bild av hur regeringen ser på dessa frågor. Självklart är man från regeingens sida medveten om att det är de politiskt ansvariga som skall fatta besluten när det är fråga om planeringsåtgärder. Herr Dahlén tyckte vidare att det var underligt att jag inte tog upp länsdemokratiutredningen i det avseende som har att göra med fördelningen av arbetsuppgifter mellan stat och kommun på länsplanet, Redan i mitt inled ningsanförande sade jag emellertid att jag inte borde ta upp den frågan, eftersom den är på remiss. Vi bör avvakta remissbehandlingen innan vi tar upp en diskussion. Här tyckte sig herr Dahlén finna delade meningar inom socialdemokratiska partiet. Jag vet inte vilka kanaler herr Dahlén har på den punkten — remissyttrandena är ju inte avlämnade — men jag har sagt att vi icke upplever länsdemokratiutredningens förslag som ett alternativ till den kommunindelningsreform som för närvarande pågår. Där vill jag gärna ställa en fråga direkt till herr Dahlén: Upplever herr Dahlén länsdemokratiutredningens förslag som ett alternativ till den kommunindelningsreform som vi nu diskuterar?

Herr Harald Pettersson sade att jag påstått att centerpartiet motarbetade kommunindelningsreformen. Jag är väl medveten om att det inom centerpartiet finns många kommunalmän som inser betydelsen och värdet av reformens genomförande. Vi har — om jag får använda det uttrycket — centerpartistyrda kommuner i vårt land som helhjärtat anslutit sig till regeringens förslag om lagstiftningsåtgärder. Jag konstaterar emellertid att centerpartiet resonerar mycket bestämt som om länsdemokratiutredningens förslag i berört avseende kunde vara att alternativ till den pågående kommunindelningsreformen. Jag är enbart glad om herr Pettersson vill ta avstånd från den inställning som jag tycker mig kunna utläsa ur centerpartimotionen. I annat fall måste, såvitt jag förstår, centerpartiet hantera kommunindelningsreformen på det sätt som jag redovisade, om man någon gång när länsdemokratiutredningens förslag eventuellt är genomförda skall kunna kräva den typ av organisation som man arbetar med där. Länsdemokratiutredningen är ju inne på en fördelning mellan landsting och primärkommun på så sätt att landstingen skall ta över mera av de primärkommunala uppgifterna. Jag är tacksam om vi kan få ett klargörande från herr Pettersson på den punkten.

vill främja en aktiv lokaliseringspolitik, en regional utvecklingspolitik, om centerpartiet inte samtidigt vill vara med om att skapa de primära förutsättningarna för den typ av planering som vi i det sammanhanget bedriver? Det är ju ändå så, herr Pettersson i Kvänum, att den planeringen vilar på kommunblocken som bas. Fungerar inte kommunblocken som enheter får vi heller inte den politik som herr Pettersson och centerpartiet brukar efterfråga i detta sammanhang. I så fall rasar hela centerpartipolitiken med dess krav på planering och önskemål om glesbygderna m. m, i dessa avseenden samman. Då är det bara prat utan möjligheter att kunna praktiskt förverkligas inom, som vi i socialdemokratin hoppas, en nära framtid.

Herr talman! Jag vill stryka under vad herr Sörenson här har sagt. Jag tycker det är i hög grad orättvist av statsrådet Lundkvist att beskylla oppositionspartierna för att ha placerat sig i en hörna, där de vill hindra den kom Ang. ändring i kommunindelningen munala utvecklingen. Det är också orättvist av statsrådet att försöka ställa mig mot väggen för vad riksdagsrevisorerna har sagt. Här gäller samma uttalande som jag gjorde till utskottets ordförande, nämligen att har vi gjort något uttalande om att här bör antagas en tvångslag, då vill jag ha det uttalandet redovisat. Jag bjuder inte på något sätt motstånd mot en kommunindelningsreform i dess helhet — det framgår av mina uttalanden — men det skall ske genom frivillighet och under frihet. Jag tror faktiskt, som herr Sörenson sade i ett tidigare anförande, att om här hade spritts mer upplysning, om herr statsrådet hade offrat mer krafter på att tala om de oerhört stora fördelar en kommun enligt statsrådets mening får vid en sammanläggning, de fördelar som det är för kommuner som inte vill ha den här reformen utan som vill vänta litet, då kanske det hade gått att komma fram på frivillighetens väg. Men det har tydligen inte funnits något intresse att försöka arbeta mer med frivillighet. Det är inte på det sättet, herr statsråd, att jag har sagt att ett givet löfte skall gälla i evighet. Jag sade i mitt senaste anförande att det inte går för riksdagen att arbeta om inte riksdagen ibland ändrar uppfattning, men jag sade också att den tid som här gått, nämligen sju år, är alltför kort. Jag sade i mitt första anförande att jag kunde tänka mig att en tvångslag blev nödvändig men att det i så fall borde ha gått mycket längre tid, om den skulle genomföras, än den tid som gått sedan 1962. Herr statsrådet Lundkvist talade om de uppvaktningar som han fått ta emot, och jag vet att statsrådet fått ta emot många uppvaktningar. Jag har emellertid av en riksdagskollega fått den uppgiften — och jag tror säkert att den är riktig — att representanter för 17 nuvarande kommuner från ett län i landet gjort uppvaktningar hos statsrådet. Alla dessa 17 kommuner vill ha en tillämpning av frivillighetsprincipen, och i alla dessa kommuner är det socialdemokratisk majoritet. Det är inte bara oppositionens representanter som inte vill ha tvång, utan denna uppfattning sträcker sig långt in i regeringspartiet. När herr statsrådet säger att jag kallar denna lag för tvångslag, vill jag säga att man kommer att göra detta också ute i de kommuner där man inte vill ha denna lagstiftning.
Herr talman! Herr statsrådet Lundkvist förstår fortfarande inte skillnaden mellan det förhållandet att en paragraf i kommunindelningslagen har nödfallskaraktär och att denna paragraf i dagens situation upphöjes till att gälla för normalfall — jag kan inte göra något åt att herr statsrådet inte förstår detta. Statsrådet sade i sitt första anförande att han inte tänkte ta upp länsdemokratiutredningens förslag, eftersom det befinner sig ute på remiss. Jag noterade detta först på mitt papper. Jag blev sedan förvånad när statsrådet i sitt anförande tog upp den för honom i denna debatt behagliga delen av de tankegångar som finns i länsdemokratiutredningens förslag. Där diskuteras frågan om att överflytta vissa primärkommunala uppgifter på landstingen. Jag sade att det var mycket egendomligt att den andra delen, som är den stora och där det nämns att man på länsorgan skall flytta över statliga uppgifter, inte fanns med över huvud taget i statsrådet Lundkvists kommentarer i dag. Detta gör, herr talman, att jag tycker att den attityd som man har intagit från socialdemokratiskt håll är litet oroande. Herr Lundkvist frågade mig om jag fann att länsdemokratiutredningens förslag borde vara ett alternativ till kommunindelningsreformen. Jag skall bara svara ett enkelt nej. Men frågan om vad som skall ligga på statliga organ, på länsorgan och primärkommunala or gan är mycket väsentlig, när vi i dag diskuterar vad det är vi skall göra för alt stärka den kommunala demokratin. Regeringens representant talar här bara om hur förhållandena mellan landsting och primärkommuner skall ordnas men säger ingenting om att han själv vill släppa efter på sin egen makt, utan säger att vi i dagens läge måste genomföra tvång för de kommuner som vill ha betänketid; och det är det oroande.

Herr talman! Herr statsrådet Lundkvist angrep speciellt centerpartiet i ett avseende, och med herr talmannens tillåtelse har jag fått tillfälle att lämna ett genmäle. Det förmärktes en tendens i herr statsrådets anförande att skapa en motsättning mellan länsdemokrati och kommunal självstyrelse och att skylla på oss för att det hela inte skulle gå ihop. Jag vill säga att den slutsatsen är fullständigt felaktig. Det finns inte någon sådan motsättning. Det kan mycket väl skapas en sådan utvecklad länsdemokrati som vi från centerpartiet strävat efter utan att detta behöver ingripa i den kommunala självstyrelsen. Jag bestrider alltså bestämt att någon sådan motsättning finns. Däremot har ju herr statsrådet Lundkvist angett ett starkt skäl för att man inte bör tillgripa den tvångsåtgärd som nu föreslås — fastän han inte säger det direkt — genom att påpeka att länsdemokratiutredningens förslag nu är ute på remiss. Eftersom det är kommunala angelägenheter i båda sammanhangen borde man ha avvaktat länsdemokratiutredningen innan man tog itu med kommunsammanläggningen. Varför är det en sådan brådska med att få fram kommunsammanslagningen? Hur stort intresse har regeringen för länsdemokratin? Jag har velat tillbakavisa talet om en motsättning i centerpartiets ställningstagande i det här fallet. Någon sådan finns inte. Statsrådet Lundkvist sade att den kommunala demokratins styrka inte ligger i hur många personer som är engagerade. Jag vill säga att detta är ett högst alivarligt problem som regeringen tidigare har nonchalerat. Inför det tryck som funnits från både partimedlemmar och andra har regeringen emellertid slutligen måst ta upp det till behandling. De 410 fullmäktige som nu finns inom mitt eget kommunblock skulle decimeras till 60, och jag undrar vilka kontakter de i så fall får. Kommunal självstyrelse innebär i alla fall att kommunen omfattar ett område som inte är större än att dess invånare känner någon grad av gemenskap. I annat fall blir det inte vad vi menar med kommunal självstyrelse. Jag hoppas verkligen att regeringen i fortsättningen ägnar detta problem större intresse än tidigare, så att vi får behålla någonting av den kommunala självstyrelsen. Kommunerna vill ha besked om hur det skall vara, sade statsrådet. Kommunerna är alltså så villrådiga att de i sin nöd vill ha en tvångsåtgärd och frånhända sig rätten att besluta själva. Jag kan inte finna annat än att det är ett uttryck för den brist på logik som regeringen visat hela tiden i denna fråga. Den bristen finns kvar ännu i dag, när vi skall besluta om denna tvångs
Herr talman! Jag måste säga att jag blev en smula förvånad över hur litet herr Bengtson vet i de här frågorna. Herr Bengtson sade att det är märkligt att kommunerna vill ha ett besked om hur det skall bli med den kommunala indelningen och att de därmed avhänder sig rätten att besluta själva. Kommunerna har aldrig, herr Bengtson, haft någon rätt att besluta om den kommunala indelningen. Jag har i mitt inledningsanförande försökt tala om att det finns två saker som statsmakterna måste fatta beslut om, nämligen dels den kommunala indelningen, dels den kommunala kompetensen. Om herr Bengtson tänker igenom det här problemet, förstår han säkerligen varför det alltid har varit på det sättet och varför det måste vara så också i fortsättningen. Genom ett beslut från år 1962 omöjliggörs för regeringen att fatta beslut när kommunerna är oense, eftersom sammanläggningen enligt den kommunblocksplan varmed vi nu arbetar med anledning av riksdagsuttalandet 1962 skall ske på frivillig grund. Kommunerna har i betydande grad kommit underfund med, när problemet har uppstått för dem, och regeringen har kommit underfund med att vi måste kunna fatta beslut på nytt, ty vi kan inte bara fortsätta att leva i ovisshet om den slutgiltiga kommunala indelningen. Men herr Bengtson har inte kommit underfund med detta, och det beklagar jag naturligtvis ur herr Bengtsons egen synpunkt, men jag beklagar det ännu mer ur kommunernas synpunkt, om det skulle bli så att herr Bengtson får som han vill och det blir avslag på propositionen. Då befinner vi oss ju i precis samma situation även i fortsättningen. Sedan, herr Bengtson, är det inte så att vi från socialdemokratins sida inte begriper angelägenheten av att ha så många människor som möjligt direkt kommunalt engagerade, och jag gav också uttryck för det i mitt förra anförande, Vi har inte nonchalerat den frågan. Vi har satt i gång utredningar som bland annat lett fram till att det nu föreligger ett förslag beträffande antalet fullmäktigeledamöter.

Jag är ytterst betänksam mot det särskilda yttrande i länsdemokratiutredningens förslag, där man resonerat så, att man genom att flytta över många primärkommunala uppgifter till landstingsplanet kunde behålla de små kommunerna och i konsekvens därmed också behålla fler kommunala förtroendemän. Logiken skulle vara att man skulle stärka den kommunala demokratin genom att beröva de kommunala förtroendemännen flera av deras viktigaste arbetsuppgifter men låta dem vara lika många som förut. Jag tror inte att det är det bästa sättet att klara den kommunala demokratins problem. Men här har plötsligt framkommit något mycket intressant. Nu säger både folkpartiet och centerpartiet — om jag fattade herr Bengtson rätt — att de i och för sig inte vill stoppa kommunindelningsreformen. De menar inte att länsdemokratiutredningens förslag på den punkten är ett alternativ till kommunindelningsreformen — det kanske är riktigare uttryckt. Men ni åberopar ju länsdemokratiutredningens förslag som ett skäl för att vi inte nu skulle fullfölja —- kommunindelningsreformen. Hur går det ihop? Om inte länsdemokratiutredningens förslag vad gäller kommunerna är ett alternativ till kommunindelningsreformen, varför skall vi då dröja, i avvaktan på de resultat som länsdemokratiutredningens förslag innebär, när alla är överens om att det är så angeläget att genomföra reformen? Jag har, herr Dahlén, här diskuterat länsdemokratiutredningen endast från denna utgångspunkt. Det har jag understrukit hela tiden. Trots det kommer herr Dahlén igen och frågar varför jag i dag inte talar om vad staten borde avstå till landstingskommuner för att den vägen kunna åstadkomma inte bara en centralisering från pri märkommuner till landstingskommuner, som <:Jlänsdemokratiutredningen vill, utan också en decentralisering från staten till landstingskommunerna. Det blir en fråga som vi får diskutera när vi har fått remissyttrandena på länsdemokratiutredningens betänkande, Det är ju i första hand den frågan länsdemokratiutredningen = skulle ta ställning till och lägga fram förslag om. Det finns många intressanta synpunkter som vi då får anledning att ta upp till diskussion. För herr Dahléns vidkommande noterar jag att han nu bestämt sagt ifrån att indelningslagen inte heller i folkpartiets motioner eller tankegångar spelar någon roll när det gäller möjligheten att med hjälp av den göra sammanläggningar inom kommunblocken. Man står alltså uteslutande fast vid att frivilligheten till sin yttersta konsekvens skall råda när det gäller sammanläggningar inom kommunblocken och att det inte kan bli tal om att regeringen skall ta ställning i en situation där kommunerna har delade meningar. När exempelvis en kommun vill stå fri och sex andra vill ha en sammanläggning skall alltså den enda kommunens fria vilja enligt folkpartiets mening få bestämma utvecklingen för de övriga kommunernas räkning. Det är konsekvensen av herr Dahléns resonemang, och det är i varje fall ett klargörande som vi måste notera. Herr Sveningsson sade att jag hade haft besök av företrädare för 17 kommuner med socialdemokratisk majoritet. Jag höll på att säga: Om så väl vore att alla dessa 17 kommuner hade haft socialdemokratisk majoritet. Men det var inte så, möjligen var det några som hade det, det har jag inte forskat i. Men vid detta tillfälle pläderade dessa 17 kommuner för att man skulle behålla frivilligheten.

Sedan återstår att dra slutsatserna härav, herr Sveningsson, och att ställa frågan vad vi skall göra åt saken. Jag vill erinra herr Sveningsson om att det finns 221 kommuner med borgerlig majoritet här i landet som mycket bestämt har uttalat sig för att lagstiftningsåtgärder borde komma till stånd, därför att där sitter kommunalmännen med sina bekymmer och förstår att dessa tvister på något sätt måste slitas. Jag blev av herr Sörenson välkomnad till den hörna där — som jag sedan fick reda på — de borgerliga partierna inte fanns. Det skulle i så fall vara det enda motivet för att jag skulle palta mig in i den hörnan. I varje fall vill jag inte i den här frågan befinna mig i en hörna tillsammans med de borgerliga partierna, om de intar den ståndpunkt som de nu har intagit.

Herr talman! Statsrådet Lundkvist ansåg sig i sitt senaste anförande kunna slå fast en del olika saker, som jag dock inte skall gå in på, eftersom jag redan har lämnat svar. En punkt vill jag dock kommentera. Statsrådet Lundkvist tyckte att det var mycket intressant att nu kunna konstatera att vi på vårt håll inte ansåg att länsdemokrati var ett alternativ till kommunsammanslagning. Det är kanske inte så märkligt. En sak behöver ju inte vara ett alternativ till en annan sak därför att de två sakerna är beroende av varandra. Att kommunsammanslagningsfrågan — hur stora kommunerna skall vara och under vilka former de skall arbeta — sammanhänger med hur' uppgifterna fördelas på primärkommuner, landsting och stat Ang. ändring i kommunindelningen tycker jag inte borde vara så svårt att förstå. Jag skulle kunna ta ett enkelt exempel från ett helt annat område, som statsrådet Lundkvist kanske kunde godta. Det är inget näraliggande exempel i detta sammanhang, men eftersom det är aktuellt för det socialdemokratiska partiet kanske man förstår det bättre. Det är i varje fall ett exempel som kanske kan förklara att saker kan vara beroende av varandra utan att vara alternativ. Det sägs ju i debatten att herr Sträng inte är något alternativ till herr Palme som statsminister, men det sägs att om herr Palme blir statsminister är det nödvändigt att herr Sträng finns kvar.
Herr talman! Jag får ingen reda i herr Dahléns tankegångar i detta sammanhang.

Här heter det alltså att »man står fast». Men nu säger herr Dahlén att det är klart att man får avgöra hur det skall bli sedan man sett hur arbetsfördelningen skall ordnas osv. i enlighet med de tankegångar som ligger bakom länsdemokratiutredningens förslag. Efter vad jag förstår leker man i varje fall i det särskilda yttrandet med tanken att bevara de små kommunerna. De små kommunerna kan inte utformas enligt de näringsgeografiska principer som herr Dahlén vill stå fast vid. Här kommer alltså från herr Dahléns sida den inkonsekvens till uttryck som karakteriserar folkpartiet i hela denna fråga. Här råder en full ständig förvirring, herr Dahlén. Ge ett klargörande besked nu: Står ni fast vid de ursprungliga principerna? Eller menar ni att vi skall ompröva dessa principer sedan man sett länsdemokratiutredningens förslag.

Herr talman! Efter flera varv av statsrådstal och repliker har jag gjort vissa reflexioner under tiden jag suttit och lyssnat. Jag vill ge uttryck för några av dem inledningsvis, främst i anslutning till statsrådet Lundkvists anförande. De kan självfallet också gälla utskottsordförandens anförande.

Statsrådet har sagt det tidigare också, vid ett tillfälle har han sagt att det inte rimligen bara kan vara exempelvis att måla kyrktuppen. Herr statsråd! Konsekvensen av det resonemanget måste ändå bli att statsrådet anser att den kommunala demokratin blir bättre och bättre ju större kommuner vi bildar; den är och måste förbli bäst i de allra största kommunerna. Den tesen kan vi från centern inte hylla. Jag tycker också att det finns anledning att stanna litet grand vid definitionen av frivilligheten. Det är egentligen ett ord som inte på något sätt skulle kunna föranleda någon tvekan om innebörden. Frivillighet är så vitt skilt från tvång att man inte kan ta fel. För den som till äventyrs vill få svar på frågan vad som menas med frivillighet i detta sammanhang finns möjlighet att läsa protokollen från 1962, då riksdagen behandlade denna fråga. Då gav inrikesminister Johansson mycket klart besked om vad man menade med frivillighet också i detta avseen de. Jag har inte protokollet med mig, men det kan finnas anledning att referera därtill. Statsrådet säger vidare att det inte råder något tvivel om målet, och att vi alla var ense därom. Låt mig konstatera att detta är en felaktig historieskrivning. Riksdagens ledamöter var inte ense 1962 när beslut om blockreformen fattades. En ganska väsentlig minoritet var emot. Om man hade vetat hur blocken skulle bli utformade, hur stora de skulle bli, hade kanske motståndet varit ännu större. Att man sedan inte krävt ett upprivande av denna reform är en helt annan sak. Är reformen frivillig kan den finnas kvar och få gälla för dem som vill följa upp densamma. Men vid det här laget är det tydligen en hjärtesak för regeringen att snabbt tvångsvis följa upp 1962 års blockreform med en definitiv kommunsammanläggning. I och för sig är detta kanske inte att förvåna, eftersom det ligger helt i linje med partiets strävan till makt och koncentration eller, låt mig säga det i ett ord, maktkoncentration. Det finns anledning att fråga sig vad som egentligen hänt som gör vad som här föreslås nödvändigt. Som jag redan tidigare sagt råder nämligen inget som helst tvivel om att reformen 1962 byggde på frivillighet. Det har gjorts citat här tidigare ur utskottsutlåtandet 1962 som bestyrkt detta. Argumenteringen för den uppmarsch i kommunindelningsfrågan, som vi nu bevittnar resultatet av och som började ett par dagar efter 1968 års val genom ett föredrag av statsrådet Lundkvist, är påfallande svag. Jag skulle faktiskt vilja fråga statsrådet varför man inte tog upp denna sak i valrörelsen. Man brukar ju säga att svenska folket skall få besked om vad som kommer att hända, och det kunde ha varit viktigt på denna punkt också. När det talas om löftesbrott här — jag hade väl inte använt ordet om det inte hade figurerat tidigare i debatten — menar statsrådet att det är överord. Man gick dock till val med ett så färskt uttalande som från 1967 om att frivilligheten alltjämt låg fast. Det är anmärkningsvärt att man inte gav till känna vad man tänkte göra om man fick sitta kvar vid makten. Jag sade att argumenten för fullföljande av denna reform är påfallande svaga. Ett av argumenten har varit att så litet har hänt då det gällt att förverkliga reformen — det är bara så och så många kommuner som har följt upp den i dess helhet, så och så många som har påbörjat planeringen. Det ger mig anledning att än en gång fråga vad som egentligen låg bakom alla de ord om frivillighet som statsrådet Johansson 1962 uttalade. Nej, detta argument är enligt mitt förmenande så svagt att det faller på sin egen orimlighet. Är reformen frivillig så skall den vara frivillig. Ett annat argument är att vi får så olika kommuntyper — inom vissa block är sammanläggningen färdig, inom andra har ingenting skett.. Men: var inte detta någonting man förutsåg eller måste ha förutsett när man beslutade om denna frivillighet, som ju enligt vad man betygade skulle bestå under lång tid? Det måste med naturnödvändighet bli så när en reform är frivillig till sin karaktär och man räknar med en successiv uppföljning. Det finns också anledning att fråga om olikheter beträffande kommunstorlek egentligen har så stor negativ betydelse. Inte heller med total uppföljning av denna reform får man kommunerna likvärdiga i fråga om storlek — varken med avseende på folkmängd eller i andra avseenden. Det kommer också då att finnas stora variationer, kommuner med några få tusental invånare och kommuner med kanske upp till en miljon invånare, och det får man givetvis acceptera. Det får accepteras av statistikoch dataexpertis, vars önskemål annars torde tillgodoses i större utsträckning än kommunernas. Ett nytt argument i debatten har varit arbetsmarknadssituationen. Främst var det ett argument under hösten efter valet, när man vågade på allvar tala kommunindelning. I dag bortfaller det argumentet. Dess bättre har nu arbetsmarknadssituationen väsentligt förbättrats och man talar t.o.m. om brist på arbetskraft. Det intressanta är att bristen på arbetskraft inte finns i regioner där man slagit samman kommunerna, utan där sammanslagningen är ofullbordad. Helt naturligt är det regering och riksdag obetaget att ändra ett tidigare fattat beslut. Föränderligheten i tid och samhälle kan föranleda detta. Låt mig ändå säga att detta ärende är specifikt och inte jämförbart med andra, där riksdagen beslutat om ändring eller upphörande av tidigare beslut och utfästelser. De bestämmelser som i dag gäller enligt 1967 års beslut ger nämligen i och för sig möjlighet till uppföljning av de förändringar som skett och sker i samhället. Vad frågan gäller är alltså inte att skapa nya möjligheter för att bilda större kommuner. Den möjligheten finns redan och utnyttjas successivt av allt fler. Frågan gäller vem som skall göra bedömningen, de berörda människorna och deras representanter eller om avgörandet skall ske centralt på order från kanslihuset. Regeringen har valt den senare vägen. Därmed håller man inte löftet till kommunerna, så som man från kommunernas sida har betraktat det. Jag är medveten om invändningen att kommunerna fått ge sitt svar på en kanslihuspromemoria med samman fattningsvis två alternativ, båda med tvång. Det finns anledning att upprepa den fråga som tidigare ställts i en interpellationsdebatt: Varför fanns inget tredje alternativ därvidlag, innebärande fortsatt frivillighet? Uppläggningen av remissförfarandet ledde för många kommuner till att man av två ofrånkomliga saker valde den man ansåg lättast att acceptera. Som framgår av utskottsutlåtandet har regeringen därigenom kunnat summera ihop att 4,6 miljoner människor är positiva, eller kanske vi skall säga passiva, och endast 1,9 miljon tredskande. Det ser ut som en förkrossande majoritet för tvångssammanläggning, en enligt mitt förmenande fullständigt felaktig bild av det verkliga förhållandet. Skulle verkligheten vara sådan, herr statsråd, finns det egentligen ingen anledning att göra detta ingripande från regeringens sida. Skulle en sådan överväldigande majoritet verkligen ha den uppfattningen, som man vill göra gällande i propositionen och som även framgår av utskottsutlåtandet, då är det bara för denna majoritet att sätta beslutet i verket utan att regering eller riksdag behöver vidta någon åtgärd. Herr talman! Jag vill understryka att riksdagen här står inför ett mycket viktigt beslut. Om detta beslut fattas, finns sedan ingen väg tillbaka. Jag avser inte att summera de möjliga vinsterna och låt mig säga de säkra förlusterna på skilda områden och ställa dessa mot varandra. Man kommer här till värderingsfrågor, där summorna tillmäts olika tyngd. Det är dock ofrånkomligt att det nära medborgarinflytande som möjliggjorts i dessa många och små kommuner kommer att tunnas ut. Det har också påpekats i debatten här. Från centern betraktar vi detta som en försvagning av den kommunala demokratin. Vi ser det med stor oro i en tid då samhället behöver nå människorna, och då människorna också behöver engageras för samhället. Som jag ser det är det heller ingen panik i tid. Den stora reform som på sin tid var normgivande för befolkningstalet, nämligen grundskolereformen, är förd i hamn — i huvudsak utan samarbetsnämndernas agerande, kan man säga. Enligt mitt sätt att se borde tvångssammanläggningen fått anstå, inte minst i avvaktan på en analys av utvecklingen i de sammanslagna kommunerna. Det borde varit möjligt att inom en relativt nära framtid få bekräftat huruvida talet om den befrämjande inverkan på utvecklingen i en kommun, som en kommunsammanslagning sägs ha, är riktig. Jag tycker det är en stor brist att man inte har presenterat något material som skulle belysa skillnaden i utveckling i redan sammanslagna kommuner och i de kommuner som inte har slagits samman. Det borde också varit möjligt — för att återgå till riksdagsdebatten från 1962 — att göra de starkt motiverade utredningar som då krävdes om exempelvis uppgiftsfördelningen mellan stat, landsting och primärkommun liksom frågan om hur den kommunala demokratin kan vidmakthållas och fungera i dessa stora kommuner. Herr talman! I debatten har redan påtalats det enligt min uppfattning orimliga i att den fråga vi nu diskuterar avgörs innan remissvaren på länsdemokratiutredningen har avgivits. På sin tid fick kommunerna föreläggande att före den 1 februari avge yttrande över den promemoria som ligger till grund för propositionen om ändring i kommunindelningen. Som redan framhållits utgår remisstiden för länsdemokratiutredningens betänkande den 1 november. Vid denna tidpunkt har alltså redan fastslagits den definitiva utformningen beträffande kommunindelningen. Rent principiellt anser jag det felaktigt att tidsmässigt hantera två så närliggande frågor på det sättet. Statsrådet Lundkvist har ställt vissa frågor i anslutning till den nedan åberopade länsdemokratiutredningen. Han har frågat främst centerns representanter om vi anser att denna utredning kan innebära ett alternativ. Han har också frågat hur vi vill handlägga detta problem, eftersom tidsfaktorn har så stor betydelse och det enligt statsrådet är så orimligt bråttom med kommunindelningsreformen medan det måste ta lång tid att nå klarhet i den andra frågan. Herr statsråd! Låt mig uttrycka mig så att även om vi inte betraktar läns Ang. ändring i kommunindelningen demokratiutredningen direkt som ett alternativ är det ändå givet att om denna utrednings intentioner följes upp detta i mycket hög grad kan modifiera storleken på de nya kommunerna. Detta utgör faktiskt, menar jag, en anledning till att naturligtvis inte riva upp den kommunblocksreform vi har, men till att inte heller forcera sammanläggningen eller vidtaga ny lagstiftning medan länsdemokratiutredningens förslag remissbehandlas. Därmed omöjliggör man ju ett eventuellt genomförande av utredningens intentioner med avseende på uppgiftsfördelning och dess inverkan på kommunstorleken. Herr talman! Jag har inte uppehållit mig vid någon argumentering för den ena eller andra typen av kommuner. Det har inte heller varit min avsikt, eftersom det inte finns någon anledning till det i det låsta läge frågan befinner sig i. Låt mig emellertid säga, eftersom den frågan direkt eller indirekt är ställd, att centern — och jag delar partiets uppfattning helt och fullt — inte har samma övertro som regeringen på de mycket stora kommunerna. En kommun kan också bli för stor. Det är således närmast mot handläggningen av de här frågorna som jag i mitt anförande har velat reagera. Som vanligt har till propositionen knutits ett stort antal motioner. Jag skall inte gå in på dem, eftersom statsrådet redan gjort det. Får jag bara nämna en motion, nämligen I:1031 och II: 1183. Man har i utskottsutlåtandet kallat den för s-motionen. Den motionen är intressant bl.a. därför att den åskådliggör den oro som man känner inte minst inom regeringspartiet. Jag kan betyga, herr statsrådet Lundkvist, att den oron finns. Jag skall gärna lämna adresser på de av hans medarbetare som är förtvivlade över det beslut som kammaren tydligen här kommer att fatta. Motionen är också intressant av andra anledningar, vilket leder fram till att jag åtminstone har en andrahandskärlek till den. Jag yrkar därför, herr talman, i första

Herr talman! Storkommunreformen 1952 var en stor händelse. Den ansågs så genomgripande att det i riksdagen uttalades att den torde onödiggöra ytterligare kommunsammanläggningar i detta sekel. Då minskades antalet kommuner från 2500 till 1 037, efter att ha fungerat i 90 år. Tio år därefter kom indelningen i kommunblock, och nu står vi inför ett nytt beslut — mera genomgripande än något tidigare. Det är klart att utvecklingen har gått fort i vårt samhälle, men så hastigt har inte samhället förändrats att det motiverar så genomgripande förändringar under så kort tidsrymd. Kommunreformen 1962 var resultatet av en kompromiss. Den bestod i att riksdagen uttalade sig för störrre kommunala enheter och för en indelning i kommunblock med «uteslutande av tvångsåtgärder från statsmakternas sida. Frivilligheten kom också att gälla de samarbetsnämnder som föreslogs inrättade och som skulle förbereda sammanläggningsarbetet. Konstitutionsutskottets av riksdagen godtagna uttalande mot alla tvångsåtgärder har citerats i propositionen, i samtliga partimotioner och ett antal gånger också här i debatten. Jag skall därför inte upprepa det. Detta kategoriska utskottsuttalande tillmätes inte någon som helst betydelse i dag, inte ens av konstitutionsutskottets majoritet, som nu finner att en obegränsad tillämpning av frivillighetsprincipen inte är godtagbar. En yttersta dispensmöjlighet kommer att föreligga — frivilligt tvång, som någon har uttryckt det. Det kan invändas att en långt utdragen sammanläggningsprocess kan leda till en del icke önskvärda konsekvenser. Men detta kan med större fog hävdas när det gäller ett tvångsförfarande. Hur blir samarbetet i de kommuner, där inte ens samarbetsnämnderna på ett förberedande stadium fungerat? Ingen samarbetsnämnd tar gärna initiativ till sammanläggning förrän enigheten inom området är säkrad. Inom dessa områden blir det sammanläggning när tiden är mogen. Till dess, menar många, kan interkommunal samverkan fungera — och fungera bra. Mellan centralort och randkommuner har hittills rått ett gott förhållande. De kommuner som ligger utanför centralorten är redan nu beroende av att centralorten utvecklas och blir attraktiv. Men många randkommuner kan inte ha intresse av att utplånas som kommunala enheter. Existerar det glesbygdsproblem inom dessa områden blir dessa inte mindre vid en sammanläggning. Den kommunala servicen, utsträckt över ett större område med minskad lokaleller befolkningskännedom, blir säkerligen försämrad. Det blir ett strövområde i vidaste mening. Är det någon som tror, att t.ex. avfolkningen i Norrlands inland kommer att påverkas av en ny kommunindelning? Det är begripligt, om man i en kommun t.ex. i min egen hemkommun med hygglig ekonomi och god social service frågar sig vad man kan ha för nytta av att gå upp i en större enhet. Det heter också i ett remisssvar: »Inte i något avseende innebär sammanläggning en fördel för vår kommun.» Det var en uppriktig kommuns bekännelse. Storleksrationaliseringen på samhällslivets olika områden går tydligen inte att hejda. Det var väl bara den påtänkta länsindelningsreformen som kom av sig. Här mötte man tydligen krafter, som var svåra att tygla t.o.m. för Kungl. Maj:ts regering. Både landshövdingar och andra bet ifrån sig. Då kommuner, som berörs av tvångsbeslut, säger nej, då är inte motiven godtagbara. När det gäller den kommunala demokratin eller medborgarinflytandet får också reformen allvarliga konsekvenser. Det har framhållits av flera talare här under debatten. Tiotusentals kommunala förtroendemän rationaliseras bort. De arbetsformer och den allmänna politiska fostran som utvecklats i den mångfaldiga verksamheten i större och mindre kommuner har varit av ett utomordentligt stort värde för hela samhället. Lekmannainflytandet blir allt svagare. Däremot blir det i blockkommunerna överslagsvis i det närmaste en tjänsteman på varje förtroendevald. även det politiska organisationsarbetet kommer att försvåras. Statsrådet Lundkvist sade vid ett tillfälle att demokratins livskraft inte kan mätas i antalet förtroendevalda, och det är naturligtvis sant. Men basen för den kommunalpolitiska verksamheten kommer i alla fall att krympa. Den enskildes roll blir allt mindre i ett samhälle, som kommer att präglas av ökad byråkratisering och allt större enheter. Jag är övertygad om att man långt inne i socialdemokratin är oroad över denna utveckling. De mindre kommunala enheterna har sitt stora värde, när det gäller att bevara och lokalt förankra vår demokrati. Kompetensfördelningen mellan stat, landsting och kommun, som det också har talats om här under debatten, har varit föremål för ett omfattande utredningsarbete. De allt större kommunernas uppgifter är allt annat än självklara i dag. Det har funnits anledning att koppla samman diskussionerna om en ny kommunindelning med länsdemokratiutredningens propåer. Länsdemokratiutredningens propåer är naturligtvis inget alternativ till kommunala sammanläggningar, men om dessa propåer blir en realitet — behövs då dessa större kommuner? Ännu större kommunala enheter har ju också övervägts på sina håll.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

Herr talman! Den hårda skrivning på absolut frivillighet i fråga om kommunindelningsreformens genomförande som antogs av 1962 års riksdag har jag ingen delaktighet i. Däremot är jag i viss mån medskyldig till vad indelningssakkunniga skrev i sitt betänkande om den metod, enligt vilken reformen borde genomföras. Min uppfattning i den frågan sammanföll väl i väsentlig mån med ett uttalande som dåvarande inrikesministern gjorde i ett interpellationssvar, när indelningssakkunnigas förslag hade blivit känt. Om mitt minne inte sviker mig sade inrikesministern bland annat ungefär följande: Nu skall vi satsa på frivillighetsmetoden. Sedan får vi vänta och se om andra åtgärder kan bli nödvändiga. Metoden med den absoluta frivilligheten har enligt min mening inte gett ett tillfredsställande resultat. Den har i tillämpningen inneburit möjlighet för en kommun att motsätta sig varje förslag till sammanläggning även om flertalet kommunenheter inom blocket var positivt inställda till en sådan sammanläggning. Det finns ju kommuner som har en sådan förmånsställning i rådande kommunindelning att de troligtvis aldrig frivilligt kommer att gå med på en ändring i denna indelning. Motståndet har väl ibland också understötts av enskilda kommunalmän, som har vuxit fast i den kommunindelning vi nu har. Det är mänskligt, och vi kan i princip inte göra något åt den saken. Men den hittills sanktionerade genomförandemetcden måste enligt min mening ändras. Ett skäl som nu ivrigt föres fram och som skulle motivera en avsaktning, eventuellt ett tillfälligt avbrott i genomförandet av en ny kommunindelning, är frågan om en förändring när det gäller samhällsuppgifternas fördelning på olika organ. Låt mig, herr talman, erinra om att den frågan inte är ny. Bland andra indelningssakkunniga, statsrevisorerna — för flera år sedan — och motioner här i riksdagen har aktualiserat frågan om kommunernas kompetens. Varken kommunallagen eller landstingslagen reglerar i detalj innehållet i den kommunala kompetensen. Lagstiftarna har menat att samhällsuppgifterna bör ligga hos det organ som är bäst skickat att på ett ändamålsenligt sätt handlägga uppgifterna. Men när detta avgörande skall träffas måste det vara angeläget att man vet något om hur de kommuner skall se ut som eventuellt skall ta emot nya uppgifter eller lämna ifrån sig gamla. Den pågående indelningsreformen innebär framför allt att de nya kommunerna skall byggas på centralortsprincipen. Det är en princip som inte ligger till grund för nu gällande indelning, vilket bekräftas framför allt av det förhållandet att ett åttiotal gamla kommuner genom blockindelningen har delats upp på en eller flera nya kommuner. Ett antal kommuner — somliga säger att det är många, andra säger att det är ett fåtal — som redan har bildats enligt denna nya princip möter ju frågan om en förändring av samhällsuppgifternas fördelning i en helt annan situation än de kommuner som är indelade efter nu gällande grund. I nuvarande läge förefaller det mig vara lämpligast att först genomföra kommunindelningsreformen och därefter ta upp frågor som gäller samhällsuppgifternas fördelning. Den utveckling som har ägt rum och som betyder en vidgning av den kommunala självstyrelsens betydelse, framför allt på samhällsplaneringens område, som kommunikationsministern i dag här i kammaren har varit inne på, har gjort en ny kommunindelning mer angelägen än den bedömdes vara 1962. Herr talman! Jag tror att det i dagens läge är nödvändigt med en tidsplan och med åtgärder som styr en forcerad sammanläggning av kommunerna. De synpunkter som kommunikationsministern här i kammaren har framfört tror jag också är i stort sett riktiga. Därför ber jag att få ansluta mig till utskottets utlåtande och yrkar bifall till detsamma.

Herr talman! Sedan hela raden av partiernas mera prominenta företrädare i konstitutionsutskottet jämte statsrådet haft ordet kanske det kan vara tillfälle för någon bland fotfolket att redovisa några enkla synpunkter. Jag ansluter mig helt till utskottets förslag. Jag hälsar med tillfredsställelse denna möjlighet för länsstyrelserna att agera i syfte att förverkliga indelningsreformen och att förslag till tidsplan skall upprättas. Detta har tyvärr blivit en i tiden utdragen fråga, och den tidsutdräkten kan inte vara till glädje för primärkommunernas invånare om vi ser det realistiskt. Jag delar statsrådets uppfattning att det måste komma ett besked till kommunerna när sammanläggningarna skall ske — och det är ett eftertraktat besked. Det är inte utan att man känner beklämning inför en del förhållanden. Bland annat reagerar jag mot en del orimligheter som jag sett inom mitt län. I mitt eget kommunblock t.ex. finns tre kommuner. Den största har 22 000 invånare, den minsta 2 300 och mellankommunen ungefär 10 000. I det kommunblocket gjordes på samarbetsnämndens initiativ en utredning om sammanläggning. Den stora kommunen sade ja, den lilla kommunen sade ja, men en majoritet i mellankommunen sade nej, då meningarna var delade inom den kommunen. Frågan föll, och man kunde konstatera att en jämförelsevis liten minoritet bestämde över majoriteten. Jag tycker nog att detta exempel ställer frågan om frivillighet eller tvångsmässighet i en annan belysning än den reservanterna sökt ge. Nu tvingas vi uppleva att alla tre kommunerna är avvaktande i sitt planeringsarbete och att personalorganisationen inte kan lösas på bästa sätt. Kommunerna i blocket kan över huvud taget inte agera med den initiativkraft som vore önskvärd i en bygd som, trots att den är starkt industrialiserad, har fått vidkännas både företagsnedläggelser och en betydande utflyttning. I detta kommunblock — och förhållandena torde inte på något vis vara säregna där, vilket är anledning till att jag vågat anföra exemplet — kan många fördelar vara att vinna på en snar sammanläggning. Ett rationellt utnyttjande av de samlade resurserna skulle ge bättre service åt allmänheten och ett helt annat grepp över planeringsarbetet.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

Herr talman! Enligt beslut av fjolårets riksdag skall flygverkstaden i Västerås läggas ned under budgetåret 1970/71. I samband med att riksdagen fattade detta beslut uppdrogs åt försvarets fabriksverk att utreda möjligheterna att skapa annan verksamhet i Västerås, bland annat för att skaffa sysselsättningsmöjligheter åt dem som skulle bli friställda vid flygverkstadens nedläggande. Den proposition som kammaren nu har att behandla framlägger just sådana förslag. Försvarets fabriksverk har för sin del förordat att tre företag i verktygsmaskinbranschen, nämligen Köpings mekaniska verkstad i Köping, Aldellverken i Karlskoga och Thörns mekaniska verkstad i Stockholm, skall av fabriksverket förvärvas, verksamheten sammanslås och i stort sett förläggas till Västerås i en där tänkt nybyggnad. Det bör dock i sammanhanget observeras dels att den från statsmakterna givna förutsättningen hela tiden har varit att en eventuell verksamhet skulle kunna bedömas som lönsam, dels att behovet att skapa sysselsättning numera har kommit i skymundan. Den förbättrade konjunkturen och andra omständigheter har gjort att det nu föreslagna förvärvet inte längre bör motiveras och inte heller längre av fabriksverket motiveras från annat än affärs mässiga synpunkter. Det bör därför av riksdagen också bedömas på samma sätt.

Man blev litet misstänksam i fråga om den lika konkurrensen när det under föredragningarna i utskottet gjordes uttalanden om att en viss statlig subvention skulle kunna vara försvarlig eftersom konkurrentländernas verktygsmaskinindustri arbetar med sådan subvention. Såvitt jag vet ges ren subvention bara i Storbritannien. Men även om det skulle ha varit mera allmänt hade detta ändå inte varit ett skäl för att ge subvention endast åt det statliga företaget på den svenska marknaden — ett företag som beräknas få 10 procent av denna marknad. Nu finns det heller ingenting i propositionen som ger stöd för sådana subventionsplaner, men jag vill gärna efterlysa ett bestämt besked från regeringens sida om att det nya företagets konkurrens skall ske på samma villkor som Ssvenska företag i övrigt har att arbeta under. Jag förutsätter emellertid tills vidare att så skall vara fallet och måste då anmäla stor tvekan inför det nystartade statliga företagets framtidsutsikter. Det står i propositionen att en förutsättning för framgång är att det nya bolaget snabbt kan expandera. Vi fick i utskottet höra vad detta konkret innebär, nämligen en fördubbling av omsättningen på fem år och en ökning av marknadsandelen från ungefär 10 procent nu till mellan 20 och 25 pro cent på samma tid. Var och en som har sysslat med problemet att öka en marknadsandel i fri konkurrens vet vilken väldig insats ett sådant resultat skulle kräva och måste undra om det över huvud taget är möjligt att åstadkomma det. Nu säger man att strukturrationaliseringen, alltså sammanslagningen av de tre bolagen, skall möjliggöra de stora framgångarna. Jag tror visst att en strukturrationalisering är önskvärd och gynnsam i det här fallet, men säljarna — varav en är Volvo och en Incentive, alltså två bolag som har visat en betydande förmåga att ta initiativ som kan ge goda resultat — kan rimligen inte ha gjort en annan bedömning än fabriksverket. Att de i stället föredrog att sälja bör nog tolkas så att de ansåg rationaliseringsåtgärderna vara alltför osäkra i fråga om lönsamhet eller alltför riskabla att genomföra över huvud taget. Det förefaller som om det pris som erlagts skulle vara mycket högt. Köpeskillingarna har inte redovisats i propositionen. Jag har svårt att förstå varför. Det rimmar illa med de högljudda krav på större öppenhet inom det enskilda näringslivet som regeringspartiets företrädare så ofta reser. Av balansräkningar och andra öppna handlingar kan man emellertid räkna ut att den sammanlagda köpeskillingen rör sig om ett mycket stort belopp. Det kan bli svårt att förränta inom en bransch, som enligt alla sakkunnigas åsikter är utomordentligt hård och svårarbetad. Av de öppna handlingarna framgår vidare att Aldellverken har haft en mycket ogynnsam utveckling under de senaste åren. Omsättningen var 1966 7,9 miljoner kronor, 1967 7,1 miljoner kronor och i fjol 3,7 miljoner kronor. Förlusten var i fjol 250 000 kronor, trots att ett forskningsbidrag från de förra ägarna på 350 000 kronor hade inbetalats. Förlusten var alltså egentli gen 600 000 kronor. Hade inte ingreppet utifrån skett, skulle bolaget ha varit tvunget att träda i likvidation. AB Thörns mekaniska verkstad är synbarligen ett mycket välkonsoliderat och välskött företag, vilket dock inte hindrar att även det sannolikt är överbetalt. När kontraktet om övertagandet skrevs förutsågs ett rörelseöverskott för 1968 på en miljon kronor. Det blev 260 000 kronor — alltså knappt mer än fjärdedelen. Vad slutligen beträffar det största företaget av de tre, Köpings mekaniska verkstad, har inte heiler det haft en god utveckling. Omsättningen var 1965 20 miljoner kronor, 1966 18 miljoner kronor och 1967 15 miljoner kronor, alltså en kraftigt sjunkande serie. För år 1968 var omsättningen budgeterad till 21 miljoner kronor. Man hade alltså räknat med en mycket kraftig ökning av försäljningen — inte mindre än 40 procent. I verkligheten blev omsättningen lägre än något år tidigare, 12,3 miljoner, dvs. i stället en minskning med bortåt 20 procent. Budgeten slog alltså fullständigt fel redan med sitt grundläggande ingångsbelopp. En sådan felkalkyl gör ett mycket dåligt intryck och påminner, tycker jag, alltför mycket om de kalkyler som på sin tid företeddes i samband med förvärvet av Durox. Herr talman! Finns det då inga positiva element i transaktionen? Jo, det gör det väl. Försvarets fabriksverk fullgör sitt uppdrag att skapa ersättningsaktivitet för flygverkstaden i Västerås. Det är själva utgångspunkten, nämligen att denna verksamhet skulle vara lönsam, som man måste sätta ett frågetecken för. Det är ju bara företag med goda framtidsprognoser som kan tillföra en bygd reella värden. I och för sig har säkerligen också försvarets fabriksverk vissa naturliga förutsättningar att driva en verktygsmaskinindustri. Verket är ju självt en stor konsument och bör därför ha god inblick i kundsidans önskemål och be hov. Men denna ömsesidighet antyder samtidigt risker för en sammanblandning av verkets och det nya bolagets affärer, så att bedömningen av verktygsmaskinbolagets utveckling och lönsamhet kan bli försvårad. Det skulle lätt kunna bli fallet till exempel när det gäller tvätterimaskiner. Försvarets fabriksverk kommer i en nära framtid att i praktiken få monopol på all offentlig tvättverksamhet i landet. De specialmaskiner, som de undan för undan allt större tvätterierna kräver, kommer sannolikt att tas fram inom det nya bolaget. Tillräckliga garantier måste då finnas för att inte tvättkostnaderna — som ju knappast kan bli föremål för någon konkurrens — genom högre maskinkostnader än vad som skulle behövas får subventionera maskinbolaget. Den önskan som försvarets fabriksverk säger sig ha att medverka till en behövlig — strukturrationalisering och ökad lönsamhet i verktygsmaskinbranschen är i och för sig erkännansvärd. Men om den inledda verksamheten granskas med stöd av de handlingar och de uppgifter som stått utskottet till buds, förefaller det som om riskerna skulle vara onödigt och oacceptabelt stora. Det är därför alldeles särskilt beklagligt och även anmärkningsvärt att affären kommer under riksdagens prövning först sedan nära åtta månader har förflutit efter det att avtalen ingåtts. Detta skedde nämligen i september 1968. Härigenom sätts riksdagen totalt i efterhand. De två mindre företagen övertogs de facto av fabriksverket redan den 1 oktober 1968 och Köpings mekaniska verkstad — det större företaget — den 1 januari 1969. Att nu avveckla engagemangen skulle med allra största sannolikhet innebära betydande förluster och skulle av många, som är anställda i företagen eller som utlovats anställning i det nya bolaget, med allt skäl kunna betraktas som ett löftesbrott. Riksdagen är därför ställd inför ett fullbordat faktum. Det är i praktiken för sent att yrka avslag på propositionen. Jag vill uttala ett bestämt missnöje med ärendets handläggning. Jag förutsätter att konstitutionsutskottet i sinom tid tar sig en funderare på om förfaringssättet formellt kan överensstämma med konstitutionen. Att det strider mot dess andemening kan utan varje utredning fastställas. Riksdagen har rätt att begära att avtal som träffas och som kräver betydande anslag inte i verkligheten skall sättas i kraft innan riksdagen haft tillfälle att ta ställning till dem. I det här fallet borde avtalen i fråga om de två små företagen lämpligen ha stadgat överlåtelser vid samma tidpunkt som i fråga om det större företaget, dvs. den 1 januari 1969. Den tid som regeringen behövde för att bedöma avtalen och skriva proposition borde ha kunnat begränsas till ett par månader. Hade man gjort på det sättet, så skulle höstriksdagen helt korrekt kunnat få ta ställning innan övertagandet hade varit ett faktum. Nu tog alltså Kungl. Maj:t över ett halvår på sig och har ändå inte kunnat — eller inte velat — redovisa en klar bedömning av hela transaktionen.